Herr talman! Jag får tacka sjukvårdsministern för svaret. Jag inser nu att denna fråga hade varit mera lämpad för en interpellationsdebatt, eftersom det går åt rätt mycket tid om man skall diskutera de saker som påstås förekomma i marknadsföringen av läkemedel. Till att börja med vill jag instämma i sjukvårdsministerns påpekande att olagligheter som kan ha förekommit naturligtvis inte får misskreditera en hel yrkeskår. Vi är helt överens om detta. Det är viktigt att klargöra detta från början, så att det inte blir några missförstånd i fråga om det som yttras i debatten. Det är också på det viset att det är läkare som tröttnat på spelet om medicinmiljarderna som har hjälpt till att lyfta fram de förhållanden som redovisas i den bok som kom ut i förra veckan. De påståenden som görs i boken är emellertid av sådan art att de rimligen inte kan tigas ihjäl, utan några åtgärder måste till för att bekräfta eller avfärda anklagelserna. Sjukvårdsministern säger i svaret att ekonomiska intressen självfallet inte får styra läkares val av läkemedel utan att man som läkare har att hålla sig till läkarinstruktionen. Naturligtvis är det så. Det förstår jag också. Men min fråga är ju föranledd av att det nu påstås att så inte är fallet. Läkemedelsbolagen satsar enorma pengar på marknadsföring. Ett led i marknadsföringen är att man anordnar s.k. symposier och konferenser, som ibland sker utomlands. Vid dessa symposier är det enligt de uppgifter som lämnats vanligt att kända experter framträder och propagerar för vissa preparat i snygg form. Det redovisas också hur läkare genom att för vaccinationsarbetet välja vissa preparat kan få pengar utbetalda bakvägen till utländska konton — det är alltså också påståenden som har förts fram. Jag skall inte här läsa ur boken om vad folk inom branschen påstår. Sjukvårdsministern kan själv läsa den — hon kanske redan har gjort det — och jag är övertygad om att hon kommer att bli ganska upprörd över det som står där, för om detta är sant, då är det fruktansvärt. Den fråga jag ställde, dvs. om de ekonomiska bindningar som finns och läkarnas deltagande i marknadsföringen av läkemedel står i samklang med samhällets och patienternas intressen, rör såvitt jag kan se bara toppen av ett isberg. Det finns många flera saker omkring läkemedlen och deras marknadsföring som tas upp i den här boken. Sjukvårdsministern svarar som väntat att det jag pekat på inte är förenligt med läkarens arbete och att hon, om läkare gjort sig skyldig till oegentligheter, tar avstånd från sådant. Jag vill passa på att fråga sjukvårdsministern: Avser sjukvårdsministern att ta några initiativ för att klarlägga om anklagelserna i boken är riktiga eller felaktiga?

Herr talman! Jag vill upprepa att ekonomiska egenintressen självfallet aldrig får vara en acceptabel grund för läkares val av läkemedel. Jag hänvisar återigen till frågesvaret och till allmänna läkarinstruktionen, som säger att varje läkare i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall meddela patienten de råd och, såvitt möjligt, den behandling som patientens tillstånd fordrar. Det är alltså socialstyrelsen som kontrollerar att läkarna följer denna instruktion. en motion av Lars Werner, i vilken man bl.a. yrkade att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas med uppdrag att utreda frågorna om forskning, kontroll, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Utskottet avstyrkte motionsyrkandet och konstaterade bl.a. att frågorna om industrins marknadsföring och försäljning har samband med arbetet inom det nyinrättade läkemedelsinformationsrådet. Förhandlingar pågår f. n. mellan Landstingsförbundet och läkemedelsindustrins branschorganisationer LIF och RUFI — representantföreningen för utländska farmaceutiska industrier — angående utveckling, samarbete och samordning av informationsoch utbildningsverksamhet. Avsikten är att skapa riktlinjer för parternas medverkan och engagemang i sådana aktiviteter. Överenskommelsen skall gälla för produktinformation, utbildning och vetenskapliga sammankomster, dvs. de symposier som det talades om här tidigare. Läkemedelsinformationsrådet, som inrättades den 1 juli i år, följer utvecklingen av dessa förhandlingar, och såväl Landstingsförbundet som LIF och RUFI är representerade i rådet. Jag tror alltså att man kan vara ganska övertygad om att socialstyrelsen kommer att kontrollera de här frågorna noga.
Herr talman! Jag förstår av frågesvaret att sjukvårdsministern själv inte tänker ytterligare aktualisera den här frågan, trots att det nu förmodligen blir en ganska hård debatt om vad som har sagts. Författarna till den här boken väntar sig tydligen också att frågan kommer att behandlas på olika sätt. Man lägger också fram olika handlingsalternativ. De har inte väntat sig att sjukvårdsministern skulle ta något initiativ, men det var min mening att sjukvårdsministern skulle göra detta med anledning av vad som har framförts. Det här är ju inte den enda rapporten om sjukvården och läkemedelshanteringen. En rad skrifter har givits ut under de senaste åren. Jag tänker på Den omänskliga sjukvården av Illich. Där behandlas läkemedelsbranschens makt. Vidare tänker jag på Ångest för miljoner av Jartsell m.fl. Där berättas om hur man utnyttjar psykiska spänningstillstånd för marknadsföring av läkemedel. Jag kan också nämna John Liljas Läkares läkemedelsval ur samhällets synvinkel. Detta är en doktorsavhandling där det framhålls att det inte alltid är patientens bästa som man tänker på. Det händer att läkare i onödan förskriver ovanligt dyra mediciner. Då handlar man ju inte riktigt som sjukvårdsministern hävdar att man skall göra. När det gäller de privata vinstintressena inom läkemedelshanteringen kan man väl säga att ungefär 35 milj.kr. i aktier är nedplöjda i läkemedelsindustrin genom organisationers och privatpersoners innehav. Enbart detta förhållande måste ju vara mycket otrevligt för läkarna, eftersom de genom sitt aktieinnehav naturligtvis har ett vinstintresse i de bolag där de äger aktier. Intresset för en högre vinst brukar på moderat håll sägas vara en drivfjäder i samhällslivet. Med anledning av vad som nu har framkommit finns det skäl till att sjukvårdsministern tar tag i detta och försöker visa svart på vitt, antingen fria dem som utpekats från misstankar eller fälla dem för hanteringen.
Herr talman! Det är befogat att utgå ifrån det faktum att landets medicinska expertis både kunskapsmässigt och från integritetssynpunkt står på en sådan nivå att risken för att den skall korrumperas genom ekonomiska bidrag från läkemedelsindustrin måste vara minimal. Dessutom är det, som sagt, socialstyrelsen som har till uppgift att utöva kontrollen över läkare och annan sjukvårdspersonal. Jag är också övertygad om att det sker en kontroll och vill f. ö. hänvisa till den debatt som vi nyss har avlyssnat. Statsrådet har inte befogenhet att ingripa i ett verks verksamhet. Detta kallas i allmänhet för ministerstyre.
Herr talman! Jag måste sammanfatta den första delen av sjukvårdsministerns senaste inlägg så, att hon inte är oroad. Hon anser tydligen att de anklagelser som har förts fram är felaktiga. Sjukvårdsministern förutsätter tydligen att det inte förekommer några oegentligheter när det gäller marknadsföringen av läkemedel. Är det så jag skall tolka svaret?
Herr talman! Ja, det är rätt. Jag är inte nämnvärt oroad av detta. Jag har läst den här boken, och på mig verkar det som om författaren har formulerat en slutsats och sedan med boken försökt bevisa den slutsatsen. Jag är alltså inte nämnvärt oroad av det, och jag tycker inte heller att det är en särskilt framgångsrik metod.
Herr talman! Då får jag väl säga att den här bokens författare inte är den enda som har varit kritisk mot läkemedelsindustrin. Det har ju förekommit en diskussion under åtminstone ett decennium om nödvändigheten av statlig kontroll och statligt ägande när det gäller läkemedelsindustrin. Det är mot bakgrund av sådana här påståenden om oegentligheter som jag har ställt min fråga. Och jag kan inte förstå hur man så enkelt kan avfärda detta och säga att allt är så bra som vi önskar att det skulle vara. Jag tror inte det, efter att ha läst igenom det här materialet.
Herr talman! Vi har haft en utredning, som förkortat kallades LIND. Den fick av Nils Åsling ändrade direktiv 1978, innebärande att utredningen inte skulle överväga ett förstatligande utan lägga fram förslag som syftade till att ge industrin goda betingelser för konkurrenskraft, också på den internationella marknaden, och säkra tillgången på bra och såvitt möjligt billiga läkemedel i landet. Utredningen — LIND -— har föreslagit ett branschråd, som skall vara organ för samråd och informationsutbyte men inte ha beslutande eller verkställande funktioner. Jag tror att detta tillsammans med läkemedelsinformationen och de övriga åtgärder som är vidtagna kan utgöra en garanti för läkemedelsindustrin i Sverige.
I det villkorliga avtal om kommunalisering av Karolinska sjukhuset, som statens förhandlingsnämnd den 27 november 1980 träffat med Stockholms läns landsting, stadgas i 8 § att landstingets åtaganden beträffande personalen vid KS efter den 1 januari 1982 för arbetstagare som anställts efter den 27 november 1980 endast gäller om anställningen skett efter samråd med landstingets hälsooch sjukvårdsnämnd. Anstalter för ett sådant förfarande lär redan ha träffats. Avtalet gäller emellertid icke med mindre det godkännes av riksdagen.
Herr talman! Att det blev förändrade direktiv i och med att det kom till en ny, borgerlig regering, som ju vill avveckla så mycket som möjligt av samhällets intressen inom viktiga områden, är inte förvånande. Det var naturligtvis närmast en följd av maktskiftet. När det gäller informationen är det ju — och det kan inte sjukvårdsministern vara ovetande om — oerhört små resurser som ställs till förfogande från samhällets sida för information i olika avsnitt. Det har också redovisats. Det är såvitt jag förstår ganska officiella siffror om läkemedelshanteringen, läkemedelsinformationen, reklamen och marknadsföringen och vad samhället har att sätta emot. Det råder ganska ojämlika förhållanden när det gäller att informera — det måste man väl ändå hålla med om.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag vill medverka till att Stockholms läns landstings hälsooch sjukvårdsnämnd inte påverkar anställningen av personal vid Karolinska sjukhuset, innan riksdagen över huvud taget beretts tillfälle att ta ställning till avtalsförslaget om kommunalisering av Karolinska sjukhuset. Statens förhandlingsnämnd har nyligen överlämnat en uppgörelse med företrädare för Stockholms läns landstingskommun om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset m.m. Vad som överenskommits gäller under förbehåll att det godkänns av regeringen och av landstinget. Regeringen prövar avtalsförslaget f.n. Jag avser att föreslå regeringen att under januari 1981 genom en proposition underställa riksdagen denna fråga. Uppgörelsen innebär att landstingskommunen övertar Karolinska sjukhuset den 1 januari 1982. Arbetstagarna vid sjukhuset skall därvid erbjudas anställning hos landstingskommunen. Anställning för tiden t.o.m. den 31 december 1981 får ske endast i samråd med landstingets hälsooch sjukvårdsnämnd. Som jag nyss nämnde kan uppgörelsen givetvis inte bli gällande förrän regeringen och landstinget godkänt den i vederbörlig ordning. För att regeringen skall kunna godkänna uppgörelsen erfordras riksdagens bemyndigande. De samarbetsformer som redan i dag finns mellan Karolinska sjukhuset och landstinget — t.ex. att landstinget väljer fyra av de nio ledamöterna i sjukhusets direktion — gör det emellertid möjligt för direktionen att om den så finner lämpligt inom ramen för sina befogenheter redan nu verka i uppgörelsens anda. Jag ser ingen anledning att föreslå regeringen att utfärda föreskrifter som inskränker sjukhusets befogenheter i dessa avseenden.

Herr talman! Tillåt mig att tacka statsrådet Holm för älskvärdheten att trots brådskan inför julhelgen finna tid att besvara min fråga. Tyvärr måste jag säga att statsrådet missat poängen i själva frågan, som gällde hälsooch sjukvårdsnämnden, inte sjukhusets direktion. Personalen på Karolinska sjukhuset har fäst min uppmärksamhet på egendomliga bestämmelser i de avtalshandlingar som föreligger i ärendet, och jag anser inte att saken kan få passera opåtalad. Vad statens förhandlingsnämnd överlämnat till regeringen för prövning är dels ett protokoll, dels ett villkorligt avtal om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset, dels också fem specialavtal i anslutning till huvudavtalet samt ett tillägg till ett icke bifogat förhandlingsprotokoll av den 21 november 1980 angående läkarutbildning och forskning. I huvudavtalet, kallat bil. 1, behandlar 8 § Stockholms läns landstings framtida skyldigheter mot arbetstagare anställda vid Karolinska sjukhuset. Däri stadgas om samråd rörande nyanställningar vid sjukhuset ”efter det att detta avtal träffats”, varvid hänvisning sker till ett specialavtal i bil. 6. I detta stadgas i 3 § att ”anställning avseende tid till och med den 31 december 1981 får ske endast i samråd med Hälsooch sjukvårdsnämnden” i Stockholms läns landsting. 3 § innehåller även formuleringen ”den som i samråd med SLL anställs efter det att nämnda avtal träffats”. Tidpunkten för träffandet av dessa avtal är den 27 november 1980. Beträffande regeringens befattning med ärendet används i stället uttrycket ”godkännande”. Formuleringen av 4 §, som avser läkare, är kryptisk, bl.a. därför att läkare givetvis också är ”arbetstagare” och sålunda även hänförbara till 3 §. I 8 § stadgas att ”detta avtal gäller definitivt endast om det godkänns av regering och landsting”, och meningen fortsätter på följande sätt: ”men skall tillämpas snarast möjligt”. Denna formulering avviker från samtliga motsvarande formuleringar i övriga avtal, där det endast heter ”gäller”. Såvitt jag förstår innebär dessa subtila formuleringskonster att statens förhandlingsnämnd genom sitt agerande berett möjlighet för hälsooch sjukvårdsnämnden att i samband med anställning av ”arbetstagare” vid Karolinska sjukhuset under tiden den 28 november 1980-den 31 december 1981 tillskansa sig ett obehörigt inflytande. Om dessa bestämmelser skall ha någon mening, måste de avse att göra det möjligt för hälsooch sjukvårdsnämnden att hindra tillsättningen av arbetstagare som vederbörande instanser vid Karolinska sjukhuset egentligen skulle ha velat anställa. Annars är ju bestämmelsen meningslös. Jag kan inte finna annat än att statens förhandlingsnämnd här betett sig synnerligen oskickligt och icke iakttagit statens och de statsanställdas berättigade intressen. Jag är förvånad över att statsrådet låtit sina rådgivare försöka sopa igen spåren av denna oskicklighet vid utformningen av statsrådets svar. Ingenting som står i dessa avtal gäller med mindre riksdagen godkänt avtalen. Det är regeringen obetaget att själv vid sin prövning avstå från att lägga fram avtalen för riksdagen. Det är riksdagen obetaget att om den så finner skäligt avstå från att bemyndiga regeringen att godkänna dem. Riksdagen är inget transportkompani. Att i avbidan på riksdagens ställningstagande låta hälsooch sjukvårdsnämndens tjänstemän lägga sig i Karolinska sjukhusets anställningsförfaranden är en absurditet, som icke kan accepteras. Ingen av bestämmelserna i 1-6 §§ i bil. 6 bör sättas i kraft innan riksdagens beslut föreligger. Jag skulle gärna se att statsrådet anslöt sig till denna uppfattning och kanske också bragte den till Karolinska sjukhusets direktions kännedom.
Herr talman! Men, Gunnar Biörck i Värmdö, de samarbetsformer som finns redan i dag ger faktiskt landstingets hälsooch sjukvårdsnämnd ett visst inflytande. Landstinget är nämligen representerat med fyra ledamöter av nio i sjukhusets direktion. De ledamöterna agerar, får jag anta, i landstingets intresse — annars skulle såvitt jag förstår landstinget inte tillsätta dem — och därmed har landstinget också ett inflytande över tillsättningsärenden på Karolinska sjukhuset. Jag har förståelse, och också respekt för att Gunnar Biörck hyser en viss oro för utvecklingen inom Karolinska sjukhuset; oavsett om den oron är befogad eller ej — det kanske den inte är. Bl. a. vet jag att Gunnar Biörck är varmt engagerad för forskningens framtida ställning vid Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet, och det uppskattar jag mycket. Men jag kan försäkra att varken statsrådet Wikström eller jag själv planerar några som helst illvilliga ingrepp mot den medicinska forskningen på Karolinska sjukhuset. Kanske kan vi, Gunnar Biörck, vänta med denna debatt tills propositionen föreligger. Det kan tänkas att Gunnar Biörcks tonläge då är något mer dämpat.

Herr talman! Jag tror inte alls att vi kan vänta med den här debatten. Det kanske kommer en annan, större debatt, men den här debatten gäller ju om hälsooch sjukvårdsnämnden enligt avtalet skall få ingripa i tillsättningsärendena på Karolinska sjukhuset redan nu. Jag kan inte se att det som statsrådet Holm framhåller om sjukhusdirektionen har någonting med den saken att göra. Där är landstinget representerat, låt vara i en minoritet, men det som avtalet handlar om är hälsooch sjukvårdsnämnden. Den omständigheten att statsrådet inte försvarar denna bilaga till avtalet tolkar jag så att statsrådet underkänner den. Jag har, herr talman, ställt den här frågan med hänsyn till personalen vid Karolinska sjukhuset, vars misstänksamhet mot dem som förhandlat i detta ärende inte har visat sig obefogad. Jag är besviken över att statsrådet inte har tagit intryck av konstitutionsutskottets och riksdagens reprimand till statsrådets företrädare i ämbetet beträffande samarbetet med personalorganisationerna. Men jag har ställt frågan lika mycket, eller ännu mer, för att inlägga en bestämd gensaga mot detta sjabbel på tjänstemannaplanet, som riktar sig mot riksdagens värdighet och som bottnar i nonchalans mot och förakt för författningens anda och bokstav. En företrädare för regeringen borde vara försiktig med att solidarisera sig med sådana företeelser. Ingen statlig myndighet har rätt eller befogenhet att verka ”i uppgörelsens anda” förrän uppgörelsen vunnit riksdagens godkännande. Det är här besluten fattas, inte på Sturegatan och ännu mindre på Långholmsgatan.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat socialministern om hon — mot bakgrund av att den s.k. Pro Life-rörelsen startat abortrådgivningen i Sverige — är beredd — att utforma etiska regler för hur abortrådgivningen skall få bedrivas i Sverige — och att ta avstånd från den skräckpropaganda kring aborterna som bedrivs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I anvisningarna erinras om att abortrådgivningen inte omnämns i abortlagen och att rådgivning är frivillig. Det betonas att rådgivningen skall vara ett naturligt led i varje abortärende och att kvinnan så tidigt som möjligt, helst vid den första kontakten i ärendet, underrättas om möjligheten att få rådgivning, vem som meddelar den och var sådan finns att tillgå. Rådgivningens syfte är att vara ett stöd och en hjälp för i första hand kvinnan i en för henne svår situation. I anvisningarna sägs uttryckligen att rådgivningen inte har till syfte att påverka den abortsökande kvinnan att avstå från att begära abort eller låta utföra abort. Vanligtvis är det en kurator som meddelar rådgivningen. Denna kurator bör ha socionomexamen och särskilda kunskaper i socialt behandlingsarbete. Enligt anvisningarna bör kvinnan helst inte hänvisas till särskilda rådgivningsinstanser, utan rådgivningen bör vara integrerad i vården vid abort. Sjukvårdshuvudmännen avses ha det huvudsakliga ansvaret för abortrådgivningen, men även enskilda organisationer som RFSU kan enligt anvisningarna vara tänkbara organ för abortrådgivningen. Rådgivning i landstingens regi är kostnadsfri för kvinnan och ersättning utgår till landstingen från den allmänna försäkringen. Organisationen är f.n. något olika i olika sjukvårdsområden, men vanligen sköts rådgivningen av kuratorer som är knutna till kvinnoklinikerna. Om rådgivning i privat regi uppfyller de krav som anvisningarna ställer upp kan även sådan rådgivning bli ersättningsberättigad. En sådan rådgivning i privat regi som Bonnie Bernström tar upp i sin interpellation bedrivs inte under socialstyrelsens tillsyn. Som svar på Bonnie Bernströms första fråga vill jag alltså i första hand hänvisa till de tillämpningsanvisningar som socialstyrelsen har utfärdat och som tydligt anger inriktningen av den abortrådgivning som bedrivs. Jag vill också nämna det arbete som pågår inom 1980 års abortkommitté, vilken enligt sina direktiv skall belysa hur abortlagen praktiskt tillämpas. En viktig del av kommitténs arbete är just kartläggningen av abortrådgivningens utformning och innehåll i landet. Enligt vad jag har inhämtat avser kommittén att studera vilket stöd kvinnan i abortsituationen behöver och hur detta tillgodoses f.n. Syftet är att få underlag till konkreta förslag till förbättringar. Enligt vad det har upplysts mig finns det i Sverige två grenar av den här benämnda Rätt till liv-rörelsen, vilka använder sig av olika metoder i sin rådgivningsverksamhet. Den ena grenen, som är verksam i Borås, har distribuerat en broschyr med färgbilder av aborterade foster. Den andra grenen, som är verksam i Skåne, har bl.a. låtit tillverka en docka i fosterstorlek. Rörelsen har ännu inte startat någon rådgivningsverksamhet i Skåne. Under året har jag fått ett stort antal vykort med fotografier av aborterade foster. Huruvida dessa vykort fått ytterligare spridning och vem som låter framställa korten är mig inte bekant. Rätt till liv-rörelsen har tagit avstånd från dessa vykort. Jag kan också nämna att jag vid ett sammanträffande nyligen med företrädare för Rätt till liv-rörelsen framhållit att jag bestämt tar avstånd från att sådana metoder, som jag här nämnt, används i rådgivningsverksamheten. Jag fick den uppfattningen att man var beredd att avstå från att använda dockor och fotografier i sin verksamhet. Av vad jag här har sagt framgår klart att jag i hög grad delar Bonnie Bernströms uppfattning, att skrämselpropaganda i någon form hör hemma varken inom abortrådgivningen eller i abortdebatten.

Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret, som är rakt och klart. Fem år har nu gått med den nya abortlagen, och debatten om lagens berättigande är i full gång. Även om lagen fortfarande är ny, är aborter ingenting nytt i vårt samhälle. Kvinnor har i alla tider med eller utan männens eller lagens stöd tvingats ta till aborter som lösning på ett olyckligt Visst är det upprörande att vi fortfarande 1980 har sådana brister i vårt samhälle att aborter är en så stor del av födelsekontrollen. Men vi lever alltjämt i ett samhälle som inte är särskilt barnvänligt, där det finns stora brister inom barnomsorgen, där många barnfamiljer lever under existensminimum, där kvinnor känner en stark otrygghet på arbetsmarknaden till följd av föräldraskapet, där ojämlikheterna mellan kvinnor och män är stora och där ansvaret för barnen fortfarande åvilar kvinnorna ensamma i allra största utsträckning. Men låt mig nu inte måla läget alltför svart. När man studerar abortstatistiken och jämför den med andra länders finner man att antalet aborter i vårt land inte är nämnvärt stort. I många av de latinamerikanska länderna, där abort är förbjuden, räknar statistikerna med en abort eller fler per födelse, medan vi i vårt land räknar med en abort på tre födda. Detta är förmodligen beroende på att vi har en tämligen god preventivmedelsrådgivning, att vi ändå har plats för ca 25 96 av förskolebarnen i den kommunala barnomsorgen, att vi har en bra om än krånglig föräldraförsäkring och att vi också har män, om än inte så många, som delar ansvaret för barnen. Det är viktigt att vi fortsätter på denna väg om vi vill ha ner antalet aborter i samhället. Det är långt viktigare att försöka lösa de problem som gör att kvinnor fortfarande måste använda sig av aborter än att med skrämselpropaganda och förbud få bort aborterna. Den abortrådgivning som Pro Life-rörelsen var på väg att öppna i Skåne har uppenbarligen ännu inte kommit i gång. Den rådgivningsmetod som Pro Life tänkte använda var små dockor som skulle illustrera fosterstorleken, och meningen har också varit att de rådsökande kvinnorna skulle få dessa dockor i sina händer. Självfallet är det viktigt att kvinnor och deras män, om de är med, får svar på alla sina frågor om aborten. Men att ge en dylik beskrivning av fosterutvecklingen för en rådsökande kvinna som inte har bett om det är att bryta mot de instruktioner som socialstyrelsen har utformat. Det är att direkt påverka ensidigt. Abortrådgivningen har inte öppnat, men skadan har Pro Life redan gjort. Detta har nu inte varit Pro Lifes enda metod. Man har också tryckt upp en broschyr med bilder på aborterade foster. Denna broschyr har jag fått fem exemplar av plus en bok med samma bilder, tillskickade mig mer eller mindre anonymt sedan jag ställde min interpellation till regeringen. På samma sätt som jag reagerar mot våld i TV, även om det är ett realistiskt våld, reagerar jag mot detta. Det är dessutom en bild på ett barn på framsidan av broschyren, vilket gör att exempelvis mina egna barn, två och fyra år, i ett ouppmärksammat ögonblick skulle kunna ta broschyrerna när de är på besök här i riksdagen. Detta försvarar Pro Life-rörelsen med att de har en varningstext på framsidan. Men mina barn kan inte läsa än! Det är oansvarigt att skicka ut denna broschyr urskillningslöst och utan minsta ansvar för innehållets konsekvenser. Statsrådet Holm tar också upp i sitt svar dessa broschyrer och bilder och säger att hon hoppas att Pro Life har slutat att använda dem. Det är en from förhoppning. Så sent som i lördags var jag på en konferens dit Pro Life-rörelsen var inbjuden att framföra sina åsikter. Representanterna var väl medvetna om att de skulle tala inför ungdomar. Den yngsta deltagaren var 13 år. Trots detta hade de för avsikt att visa sina bilder på trasiga aborterade foster. På uppmaning valde de bort de värsta bilderna. Vi kan inte förbjuda bilderna eller dockorna, men på samma sätt som vi kritiserar andra våldsamma bilder och felaktiga metoder måste vi också kritisera dessa. Rätten att kritisera är yttrandefrihet. Åtskilliga hundratusen kvinnor i det här landet har genomgått abort. Bara en minoritet av dessa har fått abort med den nya lagens hjälp. Många av de äldre kvinnorna i det här landet har tvingats att gå till illegala abortörer under förödmjukande former, där de ibland också har utnyttjats sexuellt och riskerat sitt liv. Inom parentes vill jag nämna att enligt Världshälsoorganisationen är illegala aborter den näst vanligaste dödsorsaken i världen bland kvinnor i fertil ålder. Hundratusentals andra människor har någon anhörig som har genomgått abort, det finns många män vilkas kvinnor har genomgått abort, och det finns åtskilligt med sjukvårdspersonal som har bistått vid abort — för alla dessa har det också varit en svår prövning. För dem är de här bilderna och dockorna ett enda stort anklagande. Detta leder inte heller fram till någon dialog, utan motsättningarna i frågan skärps. Vi skall också tänka på att denna anklagande debatt och dessa anklagande bilder och dockor etsar sig fast i minnet hos de många unga kvinnor som framöver kommer att tvingas ta till aborten som en nödlösning. Vilka skador kommer det inte att ge? Många anser liksom en majoritet här i riksdagen att den nya abortlagen innebar en förbättring i många avseenden. Och jag anser att lagen är bra, även om det inte är bra att vi har så många aborter. År 1971 hade vi över 5 000 sena aborter som är plågsamma för alla inblandade. År 1980 hade vi 600 sådana sena aborter, och antalet minskar stadigt. När det talas abortstatistik har vi bara hört om ökningen, men det är också viktigt att betona denna minskning. Herr talman! Ingen vill ha den nuvarande abortsituationen. Den är plågsam för många grupper, inte bara för de kvinnor som söker abort. Den är också plågsam för dem som är emot lagen och för dem som inte kan få egna barn. Jag anser att det är viktigt att vi fortsätter det abortförebyggande arbetet, slår vakt om pappaledigheten bl.a., slår vakt om rätten till bra barnomsorg, ökar tryggheten på arbetsmarknaden osv. och initierar en ny positiv debatt om preventivmedel —om vikten av att använda sådana även om det kan vara förenat med ett visst omak i början. Vi behöver också fler Gotlandsprojekt. Men viktigast av allt är att vi måste försöka få en kultur där vi kan ta emot även oplanerade barn. Jag har två barn som i andras ögon kom olämpligt. ”Inte kan väl en ordförande i ett politiskt ungdomsförbund ha barn, inte kan väl du med den magen sitta i riksdagen”, var kommentarer som jag mötte när jag väntade barn. Sådana attityder måste vi komma ifrån, och vi måste få fram ett samhälle där också män i sina bästa år kan ta ansvar Nr 49 för sina barn, om vi vill att antalet aborter skall minska. Det är med värme Måndagen den och generositet som vi alla, gamla och unga, skall möta andras och egna 15 december 1980 oplanerade föräldraskap, inte genom skräckpropaganda.

Herr talman! Jag vill instämma i Bonnie Bernströms anförande. Den propaganda och den s.k. rådgivning som Pro Life-rörelsen bedriver måste skarpt fördömas. Den är inte bara motbjudande i sig — den är dessutom djupt ångestframkallande för kvinnorna och tjänar, enligt min mening, inget som helst seriöst syfte. Så gott som alla kvinnor i landet kommer på ett eller annat sätt i kontakt med abortfrågan, och dessa skräckbilder bidrar till att skapa skuldkänslor och oro och därmed till att lägga ytterligare sten på redan tung börda. Abort är, som jag framhöll redan i debatten med Thorbjörn Fälldin, ingenting önskvärt men kan vara nödvändigt. Det är därför vi måste ha kvar den nuvarande lagstiftningen, och det är därför det är viktigt att abortrådgivningen fungerar bra. Sjukvårdsministern nämner i sitt svar — liksom Bonnie Bernström i sitt anförande — några av de metoder Pro Life-rörelsen använder sig av — vykort, dockor och skriften Rätten till liv. Jag kan bidra med ytterligare en metod, nämligen telefonterror mot oliktänkande. Det är nämligen vad jag och mina båda småbarn utsatts för veckorna efter debatten av personer som sagt sig företräda Rätt till liv-verksamheten. Jag har, herr talman, vid upprepade tillfällen tvingats fundera över om Thorbjörn Fälldin och de övriga herrarna i Pingstkyrkan var medvetna om vilken kvinnofientlig och reaktionär våg de startade när de uttalade sig mot den fria abortlagstiftningen, en våg som Rätt till liv-rörelsen bara är en del av. Det förtjänar att påpekas i det här sammanhanget att det inte bara är Rätt till liv som bedriver skräckpropaganda. Göteborgs-Postens söndagsbilaga den 9 november gjorde samma sak. Det vara samma söndagsbilaga där f.ö. Elisabet Holm förklarade sig vilja ändra abortlagstiftningen — ett uttalande som Elisabet Holm sedan tagit avstånd från, vilket hedrar henne. Nu följdes visserligen detta upp av en utmärkt artikel någon dag senare, men skadan var ändock skedd, och det inger verkligen farhågor när en av landets större tidningar hänger sig åt en propaganda som påminner om Rätt till liv-rörelsens. Nu säger sjukvårdsmininstern i sitt svar att skrämselpropaganda inte hör hemma i abortdebatten. Jag tycker det är bra, men jag tycker inte det är tillräckligt. Jag ifrågasätter om den typ av privat rådgivningsverksamhet som Pro Life-rörelsen står för över huvud taget borde få förekomma och kallas abortrådgivning. Jag tycker, herr talman, att Elisabet Holm än kraftigare borde markera och säga ifrån. Detta vill inte vi veta av. Detta har ingenting med rådgivning att göra. Bonnie Bernströms interpellation aktualiserar också den samhälleliga rådgivningen. Sjukvårdsministern hänvisar till socialstyrelsens anvisningar, 105 men hon gör ingen värdering av dem. Det klingar kanske litet falskt när man säger sig vilja stödja kvinnorna samtidigt som man vet om att den avdelning inom socialstyrelsen som handlägger just dessa frågor, dvs. den avdelning som har kontakt med landstingen och som skall se till att ge kvinnorna det stöd de är i så stort behov av, kommer att halveras. Herr talman! Abortfrågan rör själva kärnan i de rättigheter kvinnorörelsen tillkämpat sig. Det är därför det är så viktigt att slå vakt inte bara om lagstiftningen utan också om dess anda. Jag vill sluta med att fråga sjukvårdsministern: Är sjukvårdsministern beredd att se till att all abortrådgivning i landet bedrivs enligt socialstyrelsens anvisningar och under socialstyrelsens ansvar, som t.ex. RFSU? Är sjukvårdsministern beredd att än tydligare markera sitt avståndstagande från den skräckpropaganda Pro Life representerar? Är sjukvårdsministern beredd att slåss för mer pengar till förebyggande åtgärder?

Herr talman! I tidningen Land står att läsa om en barnmorska som under lång tid mycket aktivt arbetat med att förebygga aborter på Gotland. Hon var nyligen på ett möte med aktionsgruppen Rätt till liv. Där visades färgbilder på trasiga foster från sena aborter. Kvinnor som gör abort kallades för mördare. Nämnda barnmorska säger: Det bildbandet kan kosta liv. Den som ser det har kanske gjort en abort för länge sedan. Såren rivs upp på nytt. Hon sitter där med mördarstämpeln på sig — och hon kan inte leva om sitt liv. I Läkartidningen berättar en flerbarnsmamma följande: Aborten utlöste en svår kris. Jag tror att alla kvinnor som går igenom en abort hamnar i en krissituation. Graviditeten väcker känslor och processer. Vet man att man måste göra en abort undantränger man mycket. Men det ligger kvar och kommer tillbaka vid nästa kris eller situation som har anknytning till händelserna kring aborten. De här båda uttalandena från kvinnor med kännedom om aborter säger oss något om den situation som kvinnorna befinner sig i. Att under sådana förhållanden använda skräckpropaganda i något slags förment rådgivning ter sig omänskligt. Som så många gånger tidigare sker okristligt handlande under religionens täckmantel. Vi måste bestämt ta avstånd från de metoder som lägger ytterligare sten på bördan för de kvinnor som redan är i en utomordentligt svår situation. Det är bra att statsrådet Holm har gett klart besked. Jag utgår från att om ytterligare åtgärder behövs för att stoppa denna verksamhet, så kommer sådana att vidtas.

Herr talman! Ja, så har då ekot från Pingstkyrkan nått även Sveriges riksdag. Eva Hjelmström tog här upp de tre partiledarnas uttalanden i abortfrågan i samband med pastor John Hedlunds korståg. Jag tycker att de tre partiledarna, som i egenskap av privatmänniskor blev utfrågade på den viktiga punkten, har rätt att uttala sig som sådana. Få ämnen är väl mer känsloladdade än just det här. Det beror naturligtvis på att det är ett etiskt dilemma. Två principer kommer nämligen i konflikt med varandra — två principer som vi vill se som absoluta och okränkbara. Det gäller dels principen om livets helgd, dels principen om humanitetoch barmhärtighet gentemot en medmänniska i en nödsituation. Det speciella sätt på vilket den aktionsgrupp som bildats här i landet — Rätt till liv — har försökt att bidra till en minskning av antalet aborter är mot den bakgrunden djupt olyckligt och även inhumant. Lika inhumant gentemot kvinnan tycker jag att den debatt är som går ut på att kvinnan skall föda sitt barn för att sedan bortadoptera det. En kvinna kan glömma en man, men hon glömmer aldrig någonsin ett barn som hon har fött. Jag tycker att den sidan av dens.k. abortrådgivningen är minst lika skrämmande som den som Rätt till liv-rörelsen bidrar med. Målet, herr talman, måste väl vara att vi får en vad jag vill kalla graviditetsrådgivning. Den skall gå ut på att försöka finna bästa möjliga lösningar för både barnet och familjen. Det är viktigt att samhället på allt sätt ställer upp när aborter aktualiseras. Det gäller alltså inte bara omsorg om barnen, utan omsorg om både barnen och familjen. Statsrådet Holms uttalanden i detta speciella ämne gläder mig. Jag tycker att hennes svar är klargörande. Låt oss fortsätta vårt arbete efter principen att försöka möjliggöra att barn i detta land föds i ett samhälle som tar emot dem och vårdar dem med omsorg.

Herr talman! Låt mig först slå fast att det i direktiven till 1980 års abortkommitté klart sägs ut att grundprinciperna i den nuvarande abortlagstiftningen inte skall ändras, dvs. rätten till fri abort skall kvarstå. Därför behöver vi inte uppehålla oss vid den frågan utan kan ägna oss åt att debattera den propaganda — eller vad vi skall kalla den för — som just nu bedrivs på olika håll i samhället. Jag vet inte hur många som har sett den docka jag nu håller framför mig. Den är som synes ganska liten. Människor, som jag har visat den för, har reagerat olika. Jag måste erkänna att den på mig personligen inte gör något intryck av att vara ett foster. Inte heller känner jag mig särskilt skrämd av den. Däremot tycker jag det är kusligt att höra företrädare för Pro Life-rörelsen tala om hur de använder sig av dockan. Man placerar dockan framför den abortsökande kvinnan eller den som söker rådgivning i en abortsituation, och man vill att dockan på något sätt skall flyttas utanför kvinnans kropp och symbolisera något annat än kvinnan själv. Jag tycker att det är ett tänkesätt som närmast liknar det som finns inom primitiva religioner. Jag har, vilket alla torde veta, klart tagit avstånd från den abortrådgivning som ges av Pro Life-rörelsen. Det har jag gjort upprepade gånger i skilda radiooch TV-program. Jag får dagligen brev i abortfrågan, och jag besvarar dem alla. Däremot kan jag inte sända personliga svar till dem som står upptagna på de namnlistor som jag får. I breven redogör jag för min inställning till verksamheten, och jag betonar vikten av att rätten till abort Nr 49 kvarstår. Jag tror inte att det är möjligt att uttrycka sig kraftfullare än vad jag Måndagen den redan gjort. Möjligen har det inte nått fram till riksdagen, men det är en — 15 december 1980 ganska intensiv verksamhet jag bedriver på det här området. Jag upprördes också av artikeln i Göteborgs-Posten, som jag omedelbart dementerade. När jag i det sammanhanget hade kontakt med ansvarige utgivaren fick jag en reprimand för att jag misstrodde journalisterna på tidningen. Jag gjorde nämligen det, och jag förklarade för honom att här verkar det som om man hade lagt ord i min mun som man ville att jag skulle säga men som jag inte sade. Hela avsnittet i tidningen vittnade om att man hade ett speciellt mål i sikte. Den här debatten och skrämselpropagandan om aborter startade ingalunda vid mötet i Filadelfiaförsamlingen med partiledarna, det kan jag försäkra. Abortdebatten har rullat intensivt ett helt år, och det kan den post jag får verkligen vara bevis för. De allra flesta breven handlar om inskränkning i rätten till fri abort. Enstaka brev och enstaka telefonsamtal — ofta anonyma, märkvärdigt nog — visar en helt annan inställning. De är faktiskt ganska få. Att den här skrämselpropagandan, som jag gärna vill kalla den, har orsakat skador kan dessa telefonsamtal och brev vara bevis för. Jag är allvarligt oroad för vad den kan föra med sig om den fortsätter. Därför hade jag ett ganska långt och ingående resonemang med företrädare för Pro Life-rörelsen, där jag noga redogjorde för de samtal från oroade och skuldbelastade människor — män och kvinnor — som jag får just med anledning av den debatt som har förts. Jag fick ett klart intryck av att man från denna rörelse, sedan man hade hört mina synpunkter, såg mycket allvarligt på saken och var beredd ändra propagandan. Jag hoppas verkligen att det blir på det sättet. Gunilla André redogjorde för någon sammankomst på Gotland som ingalunda vittnade om att så skulle vara fallet, men jag hoppas att Pro Life-rörelsen kommer att hejda den debatt som man nu har satt i gång och ägna sig åt en rådgivning av mera seriöst slag. Den rådgivning som Pro Life-rörelsen bedriver hör väl egentligen inte till den typ av abortrådgivning som står under socialstyrelsens ansvar. Människor kommer dit helt frivilligt, och rådgivningen sker på ideell grund — på kristen grund, hävdar man från rörelsens sida. Jag tror inte att man kan hindra människor att diskutera med kvinnor i en abortsituation om problemen. Det bör nog vara tillåtet för alla människor, men man måste avgjort kräva att det sker på ett sätt som kan accepteras och inte med den här sortens skrämselmetoder. Jag ansluter mig helt till Bonnie Bernströms synpunkter att attityderna i vårt samhälle måste ändras — attityderna till abort och attityderna till barn. Det måste vara möjligt att barn föds här i Sverige. Det skall inte vara så, som nu är väldigt vanligt, att den första fråga en kvinna får när hon kommer till mödravårdscentralen vid en misstänkt graviditet är: Och du vill ha abort, förstås? Det tycker jag är en felaktig abortrådgivning, som myndigheterna har bedrivit ganska länge genom landstingens mödravårdscentraler. Det 109 naturliga bör ju vara att barnet föds, och initiativet till abort måste komma från kvinnan själv, inte från utomstående. Det är de här frågorna som abortkommittén skall arbeta med, och jag hoppas verkligen att den skall hitta vägar för att nå bättre metoder i abortrådgivningen, så att det återigen kan bli rimligt att föda barn här i landet. Barnen skall vara välkomna, och abortlagen skall finnas som stöd för de kvinnor som vill ha abort, men det måste inte nödvändigtvis vara en rätt som till varje pris skall användas.

Herr talman! Det finns inte någon som helst anledning att ifrågasätta statsrådet Holms inställning till och avståndstagande från den skräckpropaganda som vi här har diskuterat. Det är mycket viktigt att just statsrådet Holm så klart har tagit avstånd från Pro Life-rörelsens metoder. Syftet med min interpellation var också att få detta starka avståndstagande. Som jag berättade i mitt första inlägg har inte Pro Life-rörelsen upphört med dessa upplysningsmetoder. Rörelsen är t.o.m. beredd att på en konferens för ungdomar visa dessa bilder på aborterade foster. Jag undrar: Vad gör vii ett läge då vi vet att Pro Life-rörelsen fortsätter att använda sig av dessa metoder, som faktiskt kan kritiseras på samma sätt som våldet i videofilmer? Och vad gör vi, om Pro Life-rörelsen öppnar, som de kallar det, rådgivningsbyråer? Är det verkligen inte möjligt att se till att alla ”rådgivningsbyråer” skall stå under socialstyrelsens kontroll? Samhället har ju ett inflytande över adoptioner, där det finns ett statligt styrelseinflytande i föreningar som ägnar sig åt adoption från andra länder. Varför skall man inte kunna tillåta ett inflytande från samhällets sida på dessa s.k. abortrådgivningskliniker?
Herr talman! Det var ett mycket klargörande och positivt inlägg från sjukvårdsministern. Det var bl.a. positivt att sjukvårdsministern slog fast att rätten till fri abort skall stå kvar. Det tidigare avståndstagandet från Pro Life-rörelsens skräckpropaganda var också värdefullt. Men sedan kommer vi till de problem som också Bonnie Bernström tog uppislutet av sitt anförande. Vi kan naturligtvis inte hindra kvinnor från att sinsemellan diskutera abortfrågan. Men det skall inte få kallas för rådgivning, när det i själva verket är fråga om skräckpropaganda. Jag fick så sent som häromdagen just Rätten till liv i brevlådan. Den kom helt öppet — och även mina barn kunde ha slagit upp dessa bilder, om jag inte hade hunnit före. Det är en vidrig form av propaganda som Pro Life-rörelsen bedriver. Och jag vidhåller att detta inte bör få fortsätta. Abortfrågan är så känslig och ångestladdad för många kvinnor att rådgivningen bör läggas under socialstyrelsens ansvar. På det sättet kan vi få stopp på denna verksamhet.

Herr talman! Eftersom det fortfarande dröjer sig kvar ett litet eko från Pingstkyrkan, skall jag be att få göra en rättelse. Jag sade ”alla tre partiledarna”. Nu var det inte samtliga tre partiledare, utan folkpartiet företräddes av sin partisekreterare. Jag tycker det är ganska viktigt att den uppgiften kommer med här.
Herr talman! Pro Life-rörelsen leds såvitt jag kan förstå dels från Skåne, dels från Borås. Vid det sammanträffande vi hade var företrädare för båda dessa organisationer — om vi kan kalla dem det — närvarande. Båda var villiga att sluta med den här typen av propaganda. Det kan alltså tänkas att detta budskap inte har nått ut till alla andra eventuella förgreningar av rörelsen. Därför tror jag att vi fortfarande måste ha litet tålamod. Jag tycker att den här broschyren är utomordentligt otrevlig och motbjudande, i all synnerhet som den öppet distribueras i brevlådorna. Jag har fått den själv både på departementet i ett otal exemplar och hemma i min bostad i ett mindre antal exemplar. Det finns absolut ingen som helst beredskap i ett hem mot denna typ av propaganda som bara kommer neddimpande. Det kan alltså inte försvaras. Däremot tror jag inte att vi har några som helst möjligheter att ingripa mot den yttrandefrihet vi har i detta land och som faktiskt tillåter sådant här. Möjligen kan debatten om videovåldet leda oss in på andra tankar. Min förhoppning är i alla fall att vi utan tvångsåtgärder skall få slut på den här debatten och att den debatt vi haft här i riksdagen, där så många från olika partier ställt upp i fördömandet av den här propagandan, skall bidra till en annan inriktning av verksamheten. I annat fall får vi tänka över om vi kan göra ingripanden från annat håll, t.ex. från socialstyrelsen.
Herr talman! Efter det senaste inlägget, där Elisabet Holm förklarar att om verksamheten inte upphör får man överväga ingripanden från socialstyrelsens sida, har jag inget ytterligare att tillägga, utan jag hoppas att verksamheten snarast upphör.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att ge Expolaris i Skellefteå i uppdrag att utveckla ett samarbete mellan norrländska småföretag och u-länder. Börje Hörnlund har ställt sin fråga mot bakgrund av att konsultexportutredningenii sitt betänkande Statligt kunnande till salu nyligen har föreslagit bl.a. att statligt stöd skall lämnas för försöksverksamhet inom Stockholms läns utvecklingsfond med export av tjänster på småföretagsområdet till u-länder. Utredningsförslaget bereds f. n. i regeringskansliet. Expolaris är en ekonomisk förening med målsättning att främja norrländska företags marknadsföring, särskilt utomlands. Föreningen har ca 180 företag som delägare. Av den årliga omsättningen på ca 4 milj.kr. finansieras ca en tredjedel av bidrag från landstinget och vissa kommuner i Västerbottens län. Expolaris bedriver redan i dag viss verksamhet med export av tjänster från norrländska företag till bl.a. vissa u-länder. Det sker delvis med stöd av Norrlandsfonden och SIDA. Jag ser positivt på föreningens insatser för att främja Norrlandsföretagens export. Jag vill betona vikten av att olika organ i Norrland med likartat syfte nära samarbetar inom ramen för sin företagsfrämjande verksamhet. Jag tänker på bl.a. Norrlandsfonden, Expolaris, Norrland Center samt berörda utvecklingsfonder och utbildningsorgan. Jag vill också erinra om att de insatser som görs av Sveriges exportråd kommer även norrländska småföretag till del. Eftersom konsultexportutredningens förslag just nu bereds i regeringskansliet kan jag för dagen inte ge något definitivt besked på Börje Hörnlunds fråga. Jag vill dock ge ännu ett exempel på regeringens strävan att underlätta samarbetet mellan norrländska småföretag och u-länderna. UNIDO och Expolaris kommer att anordna ett symposium om strukturfrågor och samarbete med u-länderna i Skellefteå i juni 1981. Även representanter för regeringskansliet kommer att medverka. Jag tror att symposiet blir ett bra tillfälle att närmare belysa möjligheterna till samarbete mellan norrländska småföretag och u-länderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, och jag noterar med tillfredsställelse att industriministern är medveten om och har observerat Expolaris insatser på berört område. Jag kan för min del inte tolka utredningsmannens förslag på annat sätt än att han icke har varit medveten om Expolaris förtjänster när det gäller arbete med u-länder. Jag vill också påpeka att regeringen, och inte minst Nils G. Åsling själv, vid många tillfällen har sagt att stor regionalpolitisk hänsyn måste tas vid allt etablerande av nya verksamheter. I detta fall pekar såväl Expolaris erfarenhet och kunnande som regionalpolitiska skäl på att Expolaris bör få bli säte för den av utredningen föreslagna verksamheten. De kontakter jag har haft i denna fråga med olika organ i Norrland — högskola, utvecklingsfonder och andra — som har ett intresse för småföretags utveckling i u-landsfrågor säger mig att de alla är beredda att ställa upp till hjälp och stöd för Expolaris, om Expolaris får detta uppdrag av regering och riksdag. Jag skulle vilja tillägga att jag tror att de som jobbar med näringslivsfrågor och frågor om regional utveckling i norr skulle bli utomordentligt besvikna om den här verksamheten lokaliserades till annat ställe. Jag ber att i det sammanhanget få citera ur den utredning som jag antar bereds i regeringskansliet och som har arbetsnamnet Särskilda näringspolitiska delegationen.

Herr talman! Jag tror att Börje Hörnlund och jag är tämligen överens när det gäller att värdera betydelsen av de här utvecklingsprojekten och denna möjlighet att aktivera svenskt kunnande i småföretag och företagande i liten skala också i u-hjälpssammanhang. Men jag vill säga att det knappast kan bli fråga om något formellt uppdrag från regeringens sida till Expolaris. Det bör vi ha klart för oss, eftersom Expolaris är en fristående förening. Men självfallet är jag som industriminister intresserad av att Expolaris, Norrlandsfonden och de norrländska utvecklingsfonderna tar initiativ på detta område och själva försöker utveckla den här möjligheten till samarbete. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att det är väl förspänt för att ett sådant samarbete skulle bli lyckosamt, eftersom man i norrländskt näringsliv har organ med goda resurser till sitt förfogande.
I en kommentar till regeringsuppgörelsen om NCB har ekonomiminister Gösta Bohman avslöjat att det till uppgörelsen finns fogat ett hemligt avtal om hur regeringen i fortsättningen skall behandla andra skogsfrågor. Vilka andra frågor än NCB ingick i regeringsuppgörelsen enligt det icke offentliggjorda avtalet, och vad är anledningen till att regeringen velat hemlighålla detta avtal?
Herr talman! Hur Nils Åsling och regeringen praktiskt löser denna fråga skall vi väl inte resonera om här, men jag förutsätter fortfarande att man hittar en väg som gör att Expolaris får det stöd som erfordras för att företaget skall kunna göra ordentliga insatser på detta område.

Herr talman! Thage G. Peterson har frågat mig vilka andra frågor än NCB som ingick i regeringsuppgörelsen enligt det icke offentliggjorda avtalet och vad som är anledningen till att regeringen velat hemlighålla detta avtal. Regeringen har ännu inte fattat något formellt beslut om NCB. Däremot har företrädare för regeringspartierna tagit principiell ställning till frågan om ytterligare kapitaltillskott till NCB, och en proposition om detta kommer att föreläggas riksdagen i början av nästa år. I samband med det principiella ställningstagandet om NCB diskuterades av naturliga skäl även läget i stort inom skogsindustrin. Något regeringsbeslut i dessa frågor har emellertid inte fattats. Regeringen följer dock noga utvecklingen inom branschen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Regeringens uppgörelse om NCB tillkom under uppseendeväckande och dramatiska former. Motstridande uppgifter från de tre regeringspartierna, förslag som skulle tolkas som diskussionsinlägg och nattlig dramatik redovisades för svenska folket. Jag vill säga att sällan har ett beslut tillkommit i sådan oenighet och under så mycken vånda som denna regeringsuppgörelse om NCB. Men diskussionerna, såväl inom som utanför regeringen, har rasat vidare om hur uppgörelsen om NCB skall tolkas och om vad den innehöll. Ekonomiministern Gösta Bohman har i Svenska Dagbladet av den 2 december 1980 uppgett att allt om uppgörelsen inte har kommit ut till de NCB-anställdas eller svenska folkets kännedom. En del har förtigits. Till uppgörelsen finns nämligen, enligt herr Bohman, fogat ett hemligt avtal om hur man i fortsättningen skall handlägga skogliga frågor i regeringen. I en intervju i Svenska Dagbladet hänvisar Gösta Bohman till ytterligare dokument från regeringsförhandlingarna. Det skulle enligt tidningen röra sig om ett underhandspapper, som handlar om kommande skogsfrågor: ”Vi har kommit överens internt om hur vi ska behandla dessa frågor”, säger Gösta Bohman i intervjun. Industriministern förnekar nu inte detta. Han förnekar inte att det finns ett hemligt avtal. Då upprepar jag min fråga till industriministern: Vilka andra frågor ingick i regeringens uppgörelse om NCB? Borde inte de anställda vid NCB, berörda kommuner och alla andra skattebetalare med för den delen ha fått alla uppgifter som rörde regeringens handläggning av NCB? Kan inte industriministern ha förståelse för att förekomsten av hemliga avtal och överenskommelser — hemlighetsmakeri — i en så viktig fråga, som gäller tusentals människors arbete och framtid, har skapat oro bland de anställda inte bara i NCB utan också inom t.ex. Vänerskog? Gäller då det hemliga avtalet Vänerskog? Det har skapat stor oro i Värmland att man i anslutning tillen regeringsuppgörelse om ett annat skogsföretag också har tagit ställning Nr 49 till Vänerskogs framtid. Jag har en följdfråga: Gjorde ni några ställningsta Måndagen den ganden beträffande Vänerskog eller några ställningstaganden som påverkar 1 5 december 1980 en lösning av Vänerskogs problem? Jag vill tillägga följande. Jag har framställt en interpellation till industriministern, men då tiden nu är ute ber Om innehållet i jag att få avsluta för att återkomma i ett senare anförande. en regeringsupp
Herr talman! Jag trodde att Thage Peterson skulle acceptera mitt svar. Det gör han tydligen inte. Men jag har ingenting att tillägga i sak. Vi har alltså i regeringen haft en diskussion om NCB, om Vänerskog, om Munksjö, om skogsbranschen i stort och dess utveckling. Här föreligger ett principbeslut beträffande NCB. Vi har gett offentlighet åt detta, och det kommer att vara vägledande för den proposition som vi f. n. arbetar med. Några andra beslut har inte fattats. Men som jag säger i mitt svar: Självfallet diskuterar man både ett och två och hela branschens situation i ett sammanhang när man har akuta branschfrågor att ta ställning till. Jag vet inte hur tidigare regeringar har arbetat, men mig förefaller det ganska naturligt att regeringen måste ta upp branschens problem i stort och att man inte vid varje diskussion behöver träffa avtal eller fatta definitiva beslut.
Herr talman! Det är inte jag som har talat om hemliga avtal i sammanhanget, utan det är ekonomiminister Gösta Bohman som har gått ut och sagt att till regeringens uppgörelse om NCB finns dessutom fogat ett hemligt avtal om hur man skall handlägga skogliga frågor inom regeringen i fortsättningen. Det är inget oväsentligt dokument, för det gäller flera andra skogsföretag än NCB. Det är betydelsefullt att svenska folket och oppositionen här i riksdagen får kännedom om hur regeringen i fortsättningen ämnar hantera de skogliga frågorna. Det är alltså ekonomiministern, herr Åslings regeringskollega, som har gått ut och förklarat att man inte har sagt hela sanningen utan att det finns ytterligare ett avtal. Då vill jag fråga industriministern om det är vanligt med hemliga avtal i regeringsarbetet, eftersom industriministern nu verkar ta så lätt på den här frågan. Tillhör det rutinerna i den borgerliga trepartiregeringen att ni dels har en överenskommelse som kommer till svenska folkets kännedom, dels hemliga avtal som ni fogar till den överenskommelsen? I så fall är det en nyhet som vi bör få kunskap om i dag här i kammaren genom industriministerns försorg.
Herr talman! Jag förstår av Thage Petersons inlägg att detta är en stor fråga. Men faktum är att det inte finns något hemligt avtal. Thage Peterson får åberopa vilka källor han vill, men det finns alltså inga hemliga avtal. Däremot är det självklart att regeringen diskuterar principer — hur man principiellt skall handlägga olika frågor. Det är naturligt att man gör det när att rädda Dynäs sågverk det gäller varvsindustrin eller stålet, och det är lika naturligt att man gör det när det gäller skogsindustrin. Detta är det svar jag har att ge Thage Peterson.

Herr talman! Nu tycker jag att mystiken kring NCB och det hemliga avtalet ökar. Nu finns det plötsligt inget hemligt avtal längre. Jag brukar inte åberopa Svenska Dagbladet, i varje fall inte dess ledarsida, som något sanningsvittne. Men den journalist som gjorde intervjun med Gösta Bohman är ju känd som en seriös och sanningsenlig journalist, och hon har också dokumenterat sig som sådan. Därför litar jag helt och fullt på att hon korrekt har återgett vad Gösta Bohman sagt. Då står plötsligt här vid diskussionens slut påstående mot påstående. Jag tror att frågan icke är oväsentlig. Det skulle enligt ekonomiministern gälla hur man framöver skall behandla de viktiga frågor som rör skogsindustrin. Det gäller alltså sysselsättningen för tusentals människor, inte minst i krisdrabbade företag. Det gäller frågor som rör hela kommuners och regioners framtid. Det är klart att detta material borde komma ut till svenska folket för en diskussion om hur regeringen hade tänkt sig att angripa dessa problem. Därför tycker inte att frågan är oväsentlig. Hade den varit oväsentlig, hade jag inte ställt frågan till herr Åsling.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att i någon form rädda Dynäs sågverk. Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, NCB, har planer på en omfattande modernisering och utbyggnad av företagets sågverk i Dynäs. Enligt dessa planer skulle dock antalet anställda vid sågverket halveras till ca 60 personer. NCB har ansökt om lokaliseringsstöd om sammanlagt ca 35 milj.kr. för att genomföra den planerade investeringen. Stödet uppges vara en förutsättning för att sågverket skall kunna finnas kvar. Det är enligt min mening önskvärt att sågverksstrukturen i området kan utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta skulle kunna ske även utan ett genomförande av den planerade investeringen i Dynäs sågverk. De negativa sysselsättningseffekterna av en eventuell nedläggning av Dynäs sågverk skulle även kunna minskas genom en ökad verksamhet vid andra sågverk i området. Regeringen har ännu inte tagit ställning till företagets ansökan om lokaliseringsstöd. Jag är för min del emellertid inte beredd att föreslå bifall till företagets ansökan. Enligt min uppfattning bör de framtida statliga Nr 49 insatser som kan erfordras i form av regionalpolitiskt eller annat stöd i Måndagen den skogsindustrin i Ådalen koncentreras till massaoch papperstillverkningen i 15 december 1980
Herr talman! Det svar som nu har lämnats kan man inte kommentera på tre minuter. Sedan 1965 har antalet arbetstillfällen i Kramfors minskat med 1 400 inom trävaruoch massaindustrin, och det betyder att 11 20 av det totala antalet arbetstillfällen har försvunnit. Omräknat till de förhållanden som gäller i Göteborgs kommun skulle det motsvara ett bortfall på ca 25 000 arbetstillfällen. Kramfors kommun kommer att ytterligare utarmas om upplösningen av NCEB får fortgå ännu längre. I den bilden ingår också sågen i Väja med sina 150 arbetstillfällen. Avsikten var att den sågen skulle ha rustats upp och moderniserats. Även framstående regeringsledamöter ansåg vid en uppvaktning här i riksdagen för sju månader sedan Väjasågen vara värd en satsning. Nu har AMS tillstyrkt ett lån på det erforderliga beloppet, och de problem som kan finnas för framtiden beskrivs i diskussionen närmast som beroende av råvarutillgången. För kort tid sedan lades vidare Ramviks sågverk ned, och avsikten var då att detta skulle trygga Dynäs försörjning med råvara. Hur går detta ihop? Jag måste tolka industriministerns svar i dag så att det innebär ”locket på” för Dynäs. Han säger att en utveckling av sågverksstrukturen är möjlig utan investeringar i Dynäs och att ökning av verksamheten kan ske vid andra sågverk. Men det kan ju inte gälla Kramfors sågverk, Mariebergs sågverk eller Ramviks sågverk, som alla lagts ned inom loppet av en kort tid. Är det möjligen det Versteegh-ägda privatkapitalistiska Lugnviks sågverk som avses? Men där skulle ju bara en del av de friställda från Ramvik möjligen få jobb. Jag skulle vilja fråga industriministern: Menar industriministern att också de som nu jobbar vid Väjasågen skall få arbete vid Lugnviks sågverk efter dess renovering, eller vart skall dessa människor ta vägen? Det är ändå fråga om människor. De är mycket oroliga för sin framtid, och det måste vi i detta fall respektera. De har sett sin bygd efter hand försvagas, och att nu uppleva ytterligare ett hårt slag blir verkligen svårt såväl för de enskilda människorna och familjerna som för hela samhället.
Herr talman!

Man måste ju här noga överväga var någonstans inom skogsindustrin vi skall satsa för att trygga jobben på sikt. Det går alltså inte 117 att hänge sig åt alltför kortsiktiga överväganden i det sammanhanget. Det är mot den bakgrunden som jag i mitt svar framför att jag inte är beredd att tillstyrka något lokaliseringsstöd till Dynässågen. Däremot är det väldigt angeläget att säkra utvecklingen av Väja i övrigt, dvs. säkra utvecklingen av Väja som ett massaoch papperskombinat. Det är i strävan för detta och för att skapa en säker grund för den fortsatta utvecklingen av Väjaenheten som uppgörelsen har träffats beträffande NCB:s fortsatta verksamhet.
Herr talman! För sju månader sedan gällde samma positiva tal beträffande sågverket i Dynäs som nu gäller papperssidan. Vågar man vara mer optimistisk beträffande de försäkringar som nu kommer om pappersoch massasidan än de försäkringar som gällde sågverket? Det är ju ändå så att man i maj månad trodde mycket starkt på att man skulle kunna utveckla sågverket. I dag är situationen inte alls så optimistisk — nu är man tvärtom beredd att lägga locket på. Det här beskedet om NCB och Väja innebär också hårda slag mot tjänstemannasidan, skulle jag vilja säga, och tjänstemännen har man ofta glömt bort. Hur kommer det att gå med kontoret för NCB, om man bara får några få enheter kvar? Där jobbar i Kramfors 120 tjänstemän, mestadels kvinnor, som har mycket svårt att få alternativa arbeten. Hur kommer det att gå för dessa? Även där är oron stor, när man nu lägger ned de enheter som jag här har talat om.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att höja beloppsgränsen för enskilda objekt inom ramen för glesbygdsstödet. Bakgrunden till frågan är att efterfrågan på medel till glesbygdsstöd, enligt Börje Hörnlunds mening, avmattats beroende på att kostnadsutvecklingen varit sådan att beloppsgränserna nu är för låga. Någon avmattning i efterfrågan på medel till glesbygdsstöd kan inte märkas enligt vad som framgår av länsstyrelsernas anslagsframställningar nu i höst. Tvärtom har flera länsstyrelser hört av sig och frågat om det finns möjlighet att få extra tilldelning av medel till glesbygdsstöd redan under innevarande budgetår. Erfarenheterna av det nuvarande glesbygdsstödet, som varit i bruk i ungefär ett och ett halvt år, utvärderas nu inom industridepartementet och den därtill knutna glesbygdsdelegationen. Resultatet av detta arbete — som berör mer än enbart beloppsgränserna — bör avvaktas innan ställning tas till eventuella ändringar.

Herr talman! Glesbygdsstödets förstärkning har varit en mycket positiv del i den förstärkning som regionalpolitiken över huvud taget fick under föregående mandatperiod. Jag anser emellertid att ytterligare grepp nu behöver tas just på det här området, eftersom såväl inflationen som lönsamhetsutvecklingen har varit sådana att en förstärkning bör komma till stånd nu och inte senare. Jag är medveten om statens besvärliga budgetläge, men för staten är det en god affär att satsa medel just på glesbygdsstödet. Alternativet för de människor som kan komma i åtnjutande av glesbygdsstöd är oftast AMS-arbeten — ofta under ett stort antal år. Och, herr industriminister, det är en väsentligt dyrare lösning för statskassan.

Sedan finns det naturligtvis delar av glesbygdsstödet, där kanske medlen går åt, men det gäller då icke enskilda objekt. Jag vill också nämna att jag så sent som i dag har talat med glesbygdsdelegationens ordförande Per-Ola Eriksson i Norrbotten om denna fråga, och vi har exakt samma syn när det gäller dessa behov. Avslutningsvis vill jag säga att jag förutsätter att industriministern är beredd att vidta en besparingsåtgärd för den totala statskassan genom att han förklarar sig vara beredd till en kraftig uppräkning av beloppsgränserna för s.k. enskilda objekt. Med den utarmning som norrländsk glesbygd varit utsatt för sedan 1960-talet, så har man inte råd med ett enda förlorat år, och därför krävs det handling.
Herr talman! Även i denna fråga är jag överens med Börje Hörnlund i hans värderingar. Det är med en viss tillfredsställelse som jag noterar att glesbygdsstödet i dess nya form har blivit ett mycket värdefullt inslag i regionalpolitiken. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att glesbygdsstödet ger högre effekt per satsad krona än någon annan stödform som har till uppgift att säkra sysselsättningen. Nu har vi successivt satsat mer pengar på den här delen av verksamheten. Västerbotten får sin andel glesbygdsstöd höjd från 16 milj.kr. budgetåret 1979 80. Det finns alltså betydande resurser för detta ändamål, men vad vi nu närmast går in för är att med glesbygdsdelegationens medverkan och i samråd med länsmyndigheterna utvärdera verksamheten. Vi försöker hitta nya utvecklingsprojekt för att få ännu bättre effekt på glesbygdsstödet. I anslutning härtill kommer vi att göra ny översyn och en omvärdering av de bidragssatser som Börje Hörnlund talar om. Jag kan alltså försäkra att Börje Hörnlunds önskemål och synpunkter med all sannolikhet kommer att beaktas när vi tillsammans med glesbygdsdelegationen ser över den här stödformen.
Herr talman! Jag tolkar industriministerns senaste svar på det sättet att det är möjligt för glesbygdsdelegationen att med förtur — alltså utan att avvakta den totala utvärderingen — komma med ett delförslag när det gäller dessa viktiga enskilda objekt. Jag vet att delegationens ordförande är beredd att tai frågan på det sättet.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att trygga sysselsättningen på de orter där Vänerskog bedriver massaoch papperstillverkning, om Vänerskog på grund av likvida svårigheter tvingas lägga ner dessa enheter. Olle Eriksson har frågat mig om regeringen är beredd att tillsammans med Vänerskog skyndsamt vidta erforderliga åtgärder som på kort och längre sikt löser Vänerskogs likviditetsoch finansieringsproblem. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vänerskog inställde sina betalningar den 8 december 1980 och har fått en god man förordnad som nu undersöker möjligheterna att rekonstruera företagsgruppen genom ett s.k. underhandsackord. Regeringen är beredd att inom ramen för utestående statliga lån och garantier medverka i en rekonstruktion av Vänerskog. Som villkor för statens medverkan gäller att ägarna och andra fordringsägare tar sin del av ansvaret. Jag är inte beredd att på detta stadium av rekonstruktionsarbetet kommentera enskilda anläggningars framtid och vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella om vissa driftställen inte kan räddas.

Herr talman! Först ett tack för svaret på min fråga. Det här är i hög grad en ödesdag för Värmland. KI. 17.00, om 45 minuter, hålls här i Stockholm en presskonferens där det skall lämnas en redogörelse för de förhandlingar som i dag har förts med företrädare för olika banker. Jag kan inte bedöma om dessa förhandlingar har förlöpt programenligt och lett till resultat som för dagen undanröjer det akuta likviditetsbehovet för Vänerskog. Men ett vet jag med bestämdhet: Oavsett om vissa banker i dag har ställt upp med medel, kvarstår kravet på samhället, som måste gå in och skydda de människor som hur det än har gått i dag blir utan arbete i Åmotfors Nr 49 och Rottneros. Här kvarstår nämligen den dödsstöt som Vänerskogs styrelse gav dessa båda bruk vid sitt sammanträde i fredags. Mycket har hänt sedan jag ställde frågan. Det som senast hände var att styrelsen för Vänerskog i fredags beslöt om försäljning eller nedläggning av Åmotfors bruk, Rasco och Rottneros. 550 arbetstillfällen är direkt hotade i Åmotfors och Rottneros. Indirekt kommer några hundra till att beröras om bruken läggs ner. Det sista som människan överger är hoppet, och vi har ännu inte gett upp kampen för de här bruken. Att man nu vill kasta ut ytterligare kanske bortåt tusen personer i arbetslöshet i Värmland innebär en katastrof. Som situationen redan är med bl.a. katastrofen inom Nyby Uddeholm får det här bara inte ske. Nils Åsling måste här och nu lämna mig garantier för att inga bruk läggs ner i Värmland inom skogsnäringen, förrän nya jobb har skapats på berörda orter. Jag tänker då i första hand på Åmotfors och Rottneros. Om Vänerskog drar sig ur industridelen för att i fortsättningen satsa på föreningsdelen, måste någon annan ta det sociala ansvaret för människorna på de enskilda bruksorterna. Och det blir staten som måste göra det. Vi kan bara inte låta Vänerskogs styrelse fälla dödsdomen över två bruksorter utan att samhället rör ett finger. Tidspressen är svår. Redan i dag måste någonting hända. Jag kan försäkra industriministern att hela Värmland följer den här debatten. Det är nödvändigt att industriministern här och nu ger ett svar inte bara till mig utan till hela länets befolkning. Trots vad industriministern säger i svarets sista stycke är det nödvändigt att vi på ett eller annat sätt får det här konkretiserat.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Det är kort, men det går ju att utifrån detta svar och inom ramen för frågestunden vidga debatten något och få frågorna ytterligare belysta. Tidpunkten för besvarandet av denna fråga sammanfaller med det skede i utvecklingen då den som är förordnad som god man befinner sig i slutförhandlingar med berörda fordringsägare för att söka nå ett s.k. underhandsackord, vilket skall göra det möjligt att rekonstruera företagsgruppen inom Vänerskog. Jag kan förstå att industriminister Åsling inte vill gå in i någon diskussion medan dessa känsliga förhandlingar pågår. Staten är den största fordringsägaren, och det är positivt att industriministern här ger beskedet att regeringen är beredd att inom ramen för de statliga lånen och garantierna medverka till en rekonstruktion. Denna medverkan väger otvetydigt tyngst och är en nödvändighet och ett måste för att man över huvud taget skall kunna klara av den uppkomna situationen. LRF har också lovat att ställa upp inom ramen för sina lån. Hur andra fordringsägare, t.ex. olika banker, ställer sig vet vi inte ännu. Om det värsta skulle hända och man inte skulle komma fram till ett 11 underhandsackord, en uppgörelse, utan tvingas in i en konkurs får detta i det närmaste katastrofala följder för vissa orter och kommuner. En konkurs måste till varje pris undvikas. Gunnar Olsson har berört problemen på Värmlandssidan. Jag vill gå över gränsen till Dalsland och Älvsborgs län. T.ex. i min egen kommun, Bengtsfors, finns 1 040 anställda i Vänerskog. Skall vi till dessa räkna alla de många verkstads-, transportoch serviceföretag som är beroende av Billingsforsenheterna utgör de berörda tillsammans över hälften av de industrisysselsatta i kommunen. Detta är i en region som enligt Länsplan 80 behöver 2 000 nya arbetstillfällen under 1980-talet. Hela norra Dalsland kommer att lamslås om t.ex. en konkurs nu skulle drabba Vänerskog. Redan i dag är omkring 40 26 av de industrisysselsatta i Dalslandskommunerna berörda av olika arbetsmarknadsåtgärder. Denna region tål absolut inget mer. Här är pendlingsavstånden till andra större arbetsmarknader för långa och möjligheterna att etablera nya arbetstillfällen är ytterst begränsade. De exempel jag här redovisat ger en bild av hur stor denna fråga är och hur allvarlig situationen är för alla berörda. När det inte gick att snabbt få en rekonstruktion av koncernen och på grund av utvecklingen i övrigt var Vänerskog tvunget att inställa betalningarna. En följdfråga till industriministern, eftersom likviditeten snabbt måste förbättras: Är industriministern och regeringen beredda att tillsammans med olika banker och med åtgärder från Vänerskogs egen sida medverka till en snabb lösning? Kan regeringen erbjuda någon form av mjuka lån, exempelvis villkorslån av den typ företag i denna och andra branscher har fått?
Herr talman! Jag vill försäkra både Gunnar Olsson och Olle Eriksson att jag är väl medveten om de allvarliga sysselsättningsproblem man har i Värmland och Dalsland. Jag vill också säga att vi följer denna utveckling mycket nära och är beredda att vidta erforderliga åtgärder. Det är en självklarhet. När Gunnar Olsson begär garantier för vissa industriers fortbestånd går han emellertid längre än vad som är möjligt att göra när företaget befinner sig iettintensivt rekonstruktionsskede under en ackordsförhandling.

Jag tror det är ganska meningslöst att i det här skedet ge sig in i en diskussion i kammaren om enskildheter i rekonstruktionsarbetet och önskemål om garantier etc. Det gäller ju att rädda ett företag som svarar för basförutsättningarna för skogsindustribranschen i en väsentlig del av vårt land. Det är ur regeringens synpunkt ytterligt angeläget att rekonstruktionsarbetet kan genomföras, och då bör också företaget och de ansvariga få den arbetsro som detta förutsätter.

Herr talman! Oavsett vad detta rekonstruktionsarbete leder fram till — vi vet inte det i dag — har man redan gett dödsstöten åt två bruk. 550 människor blir direkt arbetslösa. Det är med tanke på dessa 550 människor plus alla andra som indirekt kommer att beröras som jag har ställt min fråga. Jag tänker inte använda mina få minuter här i talarstolen till något politiskt käbbel. Vad som är angeläget är att industriministern och jag får ut så mycket konkret som möjligt av den här dialogen. Som industriministern känner till finns det inte någon som helst anledning att ta upp en politisk strid oss emellan, för centerpartiet i Värmland har ju ställt samma krav på regeringen Fälldin som vi inom arbetarrörelsen har gjort. Vi är givetvis glada över att det därmed har blivit en bred uppslutning kring våra krav. Läget i Värmland och nu främst vid Vänerskog är så allvarligt att alla krafter måste förenas för att göra det bästa möjliga av situationen. Jag vet att man behöver arbetsro i Värmland. Jag skulle ändå vilja att industriministern med några ord berör situationen för de människor som efter fredagens styrelsebeslut i Karlstad vet att de mister sina jobb. Tänk sig ini situationen för dessa människor, när de nu så här före jul vet att brukens existens och därmed deras arbetsplatser är hotade. Jag tycker att industriministern med några ord kunde beröra vilka möjligheter regeringen har att t.ex. hjälpa till att försälja bruken, om Vänerskog drar sig ur industridelen för att i fortsättningen ägna sig åt föreningsdelen.
Herr talman! Jag kan delvis förstå industriministerns obenägenhet att svara klart och utförligt på den sista av de frågor jag ställde. Jag gör dock den bedömningen att industriministern och regeringen gör allt vad på dem ankommer för att en positiv lösning skall komma till stånd så fort som möjligt. Detta kan också vara en stark vädjan från många människor på berörda orter och som i dag känner sig djupt oroade. En annan berättigad fråga i detta sammanhang är om man på industrioch arbetsmarknadsdepartementet har några ungefärliga uppgifter på vad det kostar samhället när man i sysselsättningssvaga regioner alltför snabbt lägger nedindustrier och dessutom tvingas etablera nya arbetstillfällen. Hur utfaller dessa kostnader, i jämförelse med vad det kostar att låta hjulen rulla i befintliga industrier och ta den många gånger begränsade förlust som därvid uppkommer? Det är bedömningar som jag tror att ni på berörda departement får göra och har gjort vid åtskilliga tillfällen. Finns det möjligheter att få något grepp om detta och få fram någon ungefärlig uppgift på vilka kostnader det kan röra sig om i de här fallen.
Herr talman! Först vill jag som svar på Olle Erikssons fråga säga att sådana här kostnadsberäkningar ibland görs.

Ett bortfall av tillverkningskapacitet hos skogsindustrisidan innebär alltså en ytterligare belastning på vår redan hårt ansträngda bytesbalans. Det är också någonting som man bör väga in i sammanhanget. Det är därför jag är så angelägen att man klarar Vänerskog, så att man har en virkesförsörjning till industrin. Man kan diskutera enskilda företags möjligheter att överleva, men det primära är att man har en fungerande virkesmarknad. I övrigt ber jag att få hänvisa till att ackordsförhandlingarna inte är avslutade. Då är varje debatt om enskildheter meningslös.
Herr talman! Jag vill också knyta några reflexioner till det som Olle Eriksson var inne på. I en sådan här situation, där man efterlyser en viss beredskap från regeringens sida, anser jag att det vore värdefullt om man både på industridepartementet och på arbetsmarknadsdepartementet satte sig ned och räknade på vad det kommer att kosta samhället att kasta ut ytterligare 1000 personer i arbetslöshet i Värmland. Detta får ställas i relation till vad det skulle kosta att ge de här bruken överlevnadspengar. Jag har i dag varit i kontakt med fackförbunden både i Rottneros och i Åmotfors. Man säger där att det rör sig om ganska små medel som man behöver för att få bruken att gå runt. Det är först nu som exempelvis bruket i Åmotfors börjat gå med viss lönsamhet. Därför är det angeläget att man från de båda berörda departementens sida sätter sig ned och gör en jämförelse mellan vad det skulle kosta att gå in med överlevnadspengar och vad det skulle kosta att ta hand om 1000 personer som plötsligt står utan jobb.
Herr talman! Anledningen till att jag ställde den senaste frågan var att jag ville få belyst hur hårt alltför snabba strukturförändringar slår samt att jag ville få understruket det faktum att de förorsakar samhället mycket stora kostnader. Vårt land behöver den svenska skogsindustrin. Vi är helt beroende av de stora exportinkomster som den svenska skogen och skogsindustrin ger. Inom Vänerskog finns lönsamma enheter. Det finns också gott om skogsråvara. Men Vänerskog liksom andra koncerner inom skogsindustrin drabbas av strukturförändringar, som i sin tur påskyndas bl.a. av de internationella konjunktursvängningarna och de kraftiga kostnadsökningarna. För de sociala konsekvenserna av strukturomvandlingen kan Vänerskog, enligt min mening, givetvis inte fullt ut bära ansvaret. Men här tar jag för givet att regeringen ställer upp. Jag vill understryka vad Gunnar Olsson har sagt om detta i sina inlägg och att regeringen här ställer upp som den har gjort i liknande fall i många andra regioner.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat statsministern hur regeringen ser på centraliseringen inom svenskt näringsliv och om regeringen avser att vidta några åtgärder för att bryta den ökade kapitaloch maktkoncentrationen. Frågan har överlämnats till mig. Jan Björinge har i en interpellation frågat mig om vilka möjligheter regeringen har att förhindra sammanslagning av storföretag och om jag är beredd att ta initiativ för att lagstiftningsvägen eller på annat sätt stoppa koncentrationstendenserna i näringslivet. Jag svarar på frågan och interpellationen i ett sammanhang. I ett svar på en fråga i riksdagen av Carl-Henrik Hermansson den 14 februari i år med anledning av Electrolux förvärv av Gränges AB redogjorde jag bl.a. för regeringens prövning enligt 1916 års inskränkningslag samt för lagstiftningen mot skadlig konkurrensbegränsning. Enligt nuvarande lagstiftning kan samhällsingripande mot konkurrensbegränsningar ske efter två principer, nämligen förbudsprincipen och missbruksprincipen. Den första principen innebär att generella straffbelagda förbud har uppställts mot vissa förfaranden som anses skadliga. Innebörden av den andra principen är att ingripande sker när det i ett enskilt fall har konstaterats att en näringsidkare framkallar skadlig verkan av konkurrensbegränsning. En viss möjlighet att styra utvecklingen inom området ger de gällande reglerna rörande realisationsbeskattningen. Någon lagstiftning som gör det möjligt för samhället att utöva kontroll över företagsfusioner i allmänhet finns emellertid f. n. inte. I mitt svar till herr Hermansson meddelade jag också att beredning pågår inom regeringskansliet av konkurrensutredningens betänkande och den s.k. Eckerbergska utredningen . Dessa utredningar innehåller bl.a. förslag som innebär en viss kontroll av fusioner. Propositioner förbereds f. n. inom berörda departement. Beträffande frågan om synen på koncentrationstendenserna i näringslivet måste jag deklarera en tveksamhet rent principiellt inför en sådan utveckling. I vissa sammanhang kan det emellertid vara nödvändigt att bilda större enheter för att hålla konkurrenskraften uppe i ett allt hårdare internationellt klimat. Flera svenska studier har bl.a. visat att det i många fall krävs en mycket stor produktionsvolym för att den bästa teknik som är kommersiellt tillgänglig skall kunna tillämpas. Företagssamgåenden kan vara en nödvändighet också för att uppnå riskspridning och en sådan finansiell och kommersiell styrka som behövs för vissa exportmarknader. Utvecklingen mot större företagsenheter, framför allt inom industrisektorn, är en internationell företeelse som pågått under lång tid. Det är emellertid viktigt att påpeka att koncentrationstendenserna varierar mellan olika näringsgrenar och mellan branscher. Man måste således se den här processen mot bakgrund av de vid varje tillfälle rådande tekniska och marknadsmässiga villkoren. Vid en analys av koncentrationstendenserna är det därför viktigt att använda mått som belyser dessa förhållanden. Koncentration mätt i termer av exempelvis antal företagssamgåenden och antalet berörda sysselsatta ger ju inte någon direkt indikation på eventuella samband mellan koncentrationsgrad och konkurrens. Vill man komma åt konkurrenssituationen är marknadsandelen för en viss produkt ett mer relevant mått. Det ger också en möjlighet att bedöma de utländska företagens roll på olika marknader. Vad jag nu har sagt belyser inte alla aspekter och skall inte tolkas som ett försvar i sig för ökad koncentration i näringslivet utan mer som ett försök att nyansera debatten i dessa frågor. När det slutligen gäller frågan om jag är beredd att verka för ett decentraliserat näringsliv, hoppas jag att det inte skall behöva råda någon tvekan om den saken. Ett viktigt inslag i regeringens näringspolitik är att främja de mindre och medelstora företagens utveckling i olika delar av landet. Konkret har småföretagspolitiken inneburit en rad viktiga förändringar för de mindre företagen. Genom bildandet av de regionala utvecklingsfonderna har vidare de näringspolitiska insatserna byggts ut på regional nivå. En decentralisering av beslutsfattande har också skett från centrala myndigheter till regionala organ. Även handläggningen av de regionalpolitiska stödformerna har decentraliserats. En viktig del i regeringens näringspolitik när det gäller att främja en decentralisering är satsningen på nyföretagandet. Starta Eget-kampanjen har redan blivit en klar framgång, och jag tror att vi kommer att nå goda resultat på sikt. Självklart måste också storföretagen ta ett regionalt ansvar. Vi aktualiserar kontinuerligt lokaliseringsfrågorna i industridepartementets samråd med bl.a. de största industriföretagen. Regeringen avser att följa upp satsningen på det här området samt när det gäller skattefrågorna och riskkapitalförsörjningen för mindre och medelstora företag. Jag kommer också att föreslå att regeringen skall framlägga förslag om att utvidga försöksverksamheten med löntagarägda företag och främja bildandet av arbetskooperativ.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaren på mina frågor, som jag har ställt med anledning av det planerade bildandet av Investment AB Volvo-Beijer. Volvo-Beijeraffären är emellertid bara en fusion i en lång rad fusioner i det svenska näringslivet. Under åren 1975-1979 har SPK registrerat mer än 3 200 fusioner. Även under 1980 har många uppmärksammade uppköp skett utöver Volvos köp av Beijerinvest. Några som det kan vara värt att påminna om är Beijerinvests tidigare i år köp av Felix AB med 1 700 anställda och köpet av 25 90 av aktierna i Boliden. Det Beijerkontrollerade Sonessons har dessutom köpt Nife Jungner AB. Electrolux har köpt Gränges och Huginföretagen, och det ger tillsammans en koncern med närmare 100 000 anställda. Därtill kommer ett antal köp av utländska företag. Försäkringsbolaget Skandia har köpt fastighetsförvaltningsoch byggnadsföretaget Forsen. Vi har Cardos köp av Weibull och Svalöfs köp av Svenska Utsädesföreningen, som begränsar konkurrensen inom växtförädlingsområdet. Många andra, ganska stora företagsköp har också ägt rum under det senaste året. Häromdagen meddelades t.ex. att LM Ericsson tar över Datasaab. Av alla de fusioner som har genomförts under senare år är det bara en som har gått till marknadsdomstolen för att prövas enligt konkurrensbegränsningslagen, och det är sammanslagningen av Slakteriförbundet och Samfod. Fusionerna har många olika motiv. I vissa fall handlar det om att snabbt öka marknadsandelen och minska konkurrensen genom att köpa upp företag i samma bransch. Ett annat motiv är att uppnå riskspridning genom att köpa upp företag i andra branscher. I andra fall är det möjligt att det inte alls finns några marknadseller affärsanalyser bakom fusionerna, utan att de grundas på rent finansiella eller skattemässiga fördelar och alltså utgör en anpassning till samhällets skattelagstiftning och kreditpolitik. I vissa fall kan det vara svårt att över huvud taget se några företagsekonomiska fördelar av fusionerandet, och man får närmast intrycket att företagsköp genomförs i brist på andra spännande händelser i näringslivet. Den trend som kan utläsas av fusionerandet är att de största företagen tenderar att bli allt större genom köp av allt fler företag, och därmed ökar maktkoncentrationen i näringslivet. För konsumenterna innebär de allt större koncernerna begränsad konkurrens och därmed risk för minskat urval och högre priser. Det blir svårare att påverka storproducenter, som kanske hellre säljer med hjälp av massiva marknadsföringsinsatser än genom anpassning till konsumenternas verkliga behov och efterfrågan. För de anställda innebär koncernerna svåröverblickbara kolosser, där var och en är en mycket liten och lätt utbytbar bricka. Inflytandeprocessen blir formaliserad och byråkratisk och lätt en fråga som måste överlåtas på heltidsanställda ombudsmän. För oss som samhällsmedborgare innebär i vissa fall besluten i storföretagens styrelserum kanske mer långtgående förändringar av vårt dagliga liv än de beslut som fattas av de politiskt valda instanserna. Den politiska demokratin hotar därför att urholkas. Det är mot den här bakgrunden väldigt bra att det inte råder något tvivel om att industriministern i praktisk handling är beredd att verka för ett decentraliserat näringsliv. Det är också bra att industriministern slår fast att satsningen på de små och medelstora företagen skall fullföljas bl.a. när det gäller skattefrågorna och riskkapitalförsörjningen. Satsningen på nyföretagandet är ett annat positivt inslag i näringspolitiken. Frågan är bara hur många av de framgångsrika nya småföretagen som hotas av uppköp, om inte konkurrenslagstiftningen skärps och regeringen skaffar sig bättre möjligheter att ingripa mot maktkoncentrationen i näringslivet. Det är därför viktigt att den nya konkurrenslagstiftningen, som bereds i regeringskansliet och som bygger på konkurrensutredningen och den Eckerbergska utredningen, blir ett effektivare verktyg i kampen mot konkurrensbegränsning och maktkoncentration än den befintliga lagstiftningen har varit. Jag vill fråga industriministern när vi kan få se en proposition med förslag till ny konkurrenslagstiftning. När det gäller näringspolitiken i allmänhet ligger enligt min mening ett så stort egenvärde i ett decentraliserat, mångsidigt och flexibelt näringsliv att samhället har ett intresse av att medvetet främja mindre företag på bekostnad av storföretagen. En sådan åtgärd kan vara att skapa gynnsamma förutsättningar för bildande av arbetskooperativ. Det är därför mycket glädjande att industriministern aviserar en utvidgad försöksverksamhet med löntagarägda företag. Det är en företagsform som ger mycket goda möjligheter till en verklig företagsdemokrati. I svaret säger industriministern att de gällande reglerna rörande realisationsvinstbeskattningen ger en viss möjlighet att styra utvecklingen. Volvo Beijer har nu ansökt hos regeringen om befrielse från realisationsvinstbeskattning av aktierna. En överslagsmässig beräkning tyder på att realisationsvinsterna och därmed beskattningen sannolikt skulie ha blivit lägre om man hade valt det omvända förfarandet, dvs. om Beijer hade köpt Volvo. Man frågar sig därför om företagen har någon anledning att tro att de kommer att erhålla befrielse från realisationsvinstbeskattningen. Såvitt jag kan förstå uppfyller knappast Volvo-Beijerfusionen de kriterier som gäller för sådan befrielse. Låt mig därför avslutningsvis fråga industriministern hur han ser på förutsättningarna för befrielse från realisationsvinstbeskattning i Volvo-Beijeraffären.

Herr talman! Låt mig först ta upp några frågor som gäller kammarens arbetsordning. I riksdagsordningen 6 kap. heter det: ”Fråga bör besvaras vid den frågestund som infaller närmast efter sex dagar från det att frågan lämnades till kammarkansliet.” Min fråga inlämnades den 17 november, alltså för nära en månad sedan. I en annan paragraf i samma kapitel står: ”Interpellation skall — — — vara försedd med motivering.” Jag kan inte finna att det papper som här kallas interpellation har någon som helst motivering. Herr talman! Jag ville bara rikta talmannens och kammarens uppmärksamhet på dessa förhållanden. Jag tror att det är angeläget att man efterlever bestämmelserna i riksdagsordningen. Det bör gälla både regering och ledamöter i kammaren. Får jag övergå till själva sakfrågan. Jag tackar naturligtvis industriministern för svaret. Jag vill dock i slutet av mitt inlägg ställa några ytterligare frågor, som berör regeringens konkreta handläggning av sammanslagningen Volvo-Beijerinvest. Det är litet patetiskt att höra industriministern deklarera sin beredvillighet att ”verka för ett decentraliserat näringsliv”, när samtidigt Sveriges största företagsaffär håller på att genomföras. Det är ju heller inte så, att sammanslagningen Volvo-Beijerinvest är någon enstaka företeelse. Den ingår tvärtom i och utgör en ytterligare tillspetsning av den koncentrationsoch centralisationsprocess som pågår inom den svenska kapitalismen. Det finns olika mått på denna utveckling som belyser olika sidor och konsekvenser av densamma. Ett mått som man, trots industriministerns invändningar, absolut inte kan gå förbi är utvecklingen av antalet fusioner inom näringslivet och antalet berörda anställda. Om man tittar på den statistik som föreligger och som sköts av prisoch kartellnämnden, skall man finna en stark ökning av antalet fusioner och även av antalet berörda anställda, sett på något längre sikt. Jag skall i det här sammanhanget bara anföra några översiktliga siffror. Under de 26 åren 1946-1971 redovisades sammanlagt ca 3 500 sammanslagningar av företag. Omkring 400 000 var anställda i de berörda företagen. Under de i SPK:s statistik senast redovisade tio åren har förekommit inte mindre än ca 5 200 fusioner. Omkring 525 000 anställda berördes av fusionerna under dessa tio år. Vi har alltså en mycket stark ökning av antalet fusioner och antalet berörda anställda. Sedan kan naturligtvis antalet sammanslagningar variera olika år. Det handlar heller inte om några små affärer. Under det senaste årtiondet ligger några av de allra största företagssammanslagningarna i Sverige. Jag vill erinra om sammanslagningen av Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank inom bankväsendet och sammanslagningarna Electrolux Grängesbergsbolaget och Volvo-Beijerinvest inom industrisektorn. De i fusionerna deltagande företagen blir väldigare och väldigare. Även mätt efter marknadsandelarna för olika produkter har koncentrationen historiskt sett starkt tilltagit. De största företagens andel av tillverkningen inom olika varugrupper ökar i allmänhet undan för undan. Och väljer man ett sådant mått som den sammanlagda omsättningen för de 200 största företagen i landet visar det sig att den exempelvis 1970 uppgick till 144 miljarder kronor, medan bruttonationalprodukten i Sverige samtidigt var 162 miljarder kronor. År 1977 var omsättningen hos de 200 största företagen större än BNP eller 383 miljarder jämfört med 352 miljarder kronor. Även om dessa siffror mäter olika saker ger jämförelsen en bild av storföretagens växande dominans. Ett ytterligare mått som också är av intresse för att belysa den totala koncentrationen av kapital och makt inom näringslivet är uppgifter om de största finansgruppernas ställning. Här har ju industriverket nyligen framlagt ett intressant material som kompletterar koncentrationsutredningens undersökningar. Mellan 1963 och 1979 har ägarkoncentrationen inom näringslivet ytterligare starkt tilltagit. År 1963 fanns det 445 000 anställda i de företag som hörde till de 17 största finansgrupperna. 1979 hade antalet anställda i företag som kunde räknas till de då 17 största grupperna ökat till 590 000 eller med 30 9. Nu skall alltså denna kapitaloch maktkoncentration ökas ytterligare genom sammanslagningen av Volvo och Beijerinvest. Det blir som sagt Sveriges största företagsaffär genom tiderna. Flera hundra företag inom olika branscher förs samman i ett konglomerat med sammanlagt 71 000 anställda och med en beräknad omsättning 1981 på 43 miljarder kronor.

Industriministern är på denna punkt ungefär lika övertygande som en person som tror att han kan släcka en skogsbrand med — för att uttrycka mig parlamentariskt — en liten vattenkanna. Samtidigt vill jag säga att jag naturligtvis håller Nils Åsling räkning för att han i alla fall deklarerar sin tveksamhet rent principiellt inför koncentrationstendenserna i näringslivet. Men det räcker ju inte med en sådan principiell tveksamhet. Vad det gäller är beslutsamma handlingar för att söka hindra storföretagen, kartellerna och monopolen att ännu mera öka sin makt. Både från konkurrensutredningen och den s.k. Eckerbergska utredningen finns det förslag som innebär kontroll av och i vissa fall förbud mot fusioner. Konkurrensutredningen vill exempelvis att regeringen skall kunna ingripa mot företagsförvärv med förbud eller åläggande. Jag anser det viktigt att få klarlagt hur industriministern, som här talar i statsministerns ställe, och därmed centerpartiet ställer sig till detta förslag om möjlighet för regeringen att ingripa mot företagsförvärv. Är Nils Åsling beredd att stödja detta förslag i sin allmänna kamp för decentralisering? Om han inte är beredd att göra det tycker jag det är svårt att ta hans betänkligheter inför koncentrationstendenserna riktigt på allvar. Regeringen och centerpartiet ställs ju i dagarna inför en annan mycket viktig konkret fråga, nämligen om ägarna av aktier i Beijerinvest skall befrias från beskattning av den realisationsvinst de gör. För vissa aktieägare kan det här röra sig om mycket stora belopp, eftersom deras vinster på affären räknas i miljoner kronor. Enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen kan regeringen medge befrielse från reavinstbeskattning under vissa förutsättningar. Dessa anges i lagtexten framför allt vara att det är fråga om en strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt. Jag har litet svårt att betrakta affären Volvo-Beijerinvest som en strukturrationalisering i ordets vanliga mening. De båda storföretagen har redan en mycket diversifierad produktion, som efter sammanslagningen blir ännu mera mångsidig. Att, för att uttrycka sig sammanpressat, slå ihop produktionen av bilar och ansjovis kan knappast vara en strukturrationalisering, och det påverkar knappast heller konkurrensförhållandena inom dessa båda branscher. Industriministern antyder i sitt interpellationssvar att reglerna rörande reavinstbeskattningen ger en viss möjlighet att styra utvecklingen. Jag hoppas att Nils Åsling vill begagna det här tillfället för att deklarera sin och centerpartiets syn på frågan om reavinstskatten i affären Volvo-Beijerinvest. Kommer centerpartiet att säga nej till den begäran som finns om befrielse från realisationsvinstskatt eller kommer ni att säga ja? Att frågan enligt uppgift inte är avgjord i budgetdepartementet, som handlägger den, kan ju inte rimligen vara något hinder för att centerpartiet deklarerar sin politiska inställning på denna viktiga punkt.

Herr talman! En diskussion om centraliseringen inom svenskt näringsliv blir ofullständig om man håller den på ett allmänt plan, om man enbart diskuterar principerna. Jag tänker därför gå in mera konkret på ett av de samgåenden som har föranlett den här interpellationsdebatten. Det gäller Volvos köp av Beijerinvest. Ser man på frågan i den affärens perspektiv, så finner man att mycket faller av det som industriministern skrivit i sitt interpellationssvar. Industriministern diskuterar koncentrationstendenserna främst ur konkurrenssynpunkt. Han nämner vilken lagstiftning som finns mot konkurrensbegränsningar. Han säger att han anser att det i vissa fall är nödvändigt att bilda större enheter för att hålla konkurrenskraften uppe och att han anser att man skall se den här processen mot bakgrund av de vid varje tillfälle rådande tekniska och marknadsmässiga villkoren. Enligt min mening håller den här analysen inte streck när det gäller affären Volvo-Beijerinvest. Det som ligger närmast en analys av just den affären i interpellationssvaret uttrycks väl i den mening där industriministern säger: ”Företagssamgåenden kan vara en nödvändighet också för att uppnå riskspridning —— =.” Men man måste då fortsätta analysen. Vilken riskspridning är det man vill uppnå? För vem sprider man riskerna? Är det de anställda vid personvagnsfabriken som kommer att löpa mindre risk att förlora sina jobb? Nej, naturligtvis inte. Det är ju det insatta kapitalets risker man värnar om. Det är kapitalets möjligheter att expandera som skall skyddas. Och det är ju inte så konstigt, för det är detta som kapitalismen går ut på. Det är detta som är det grundläggande villkoret för affärsverksamhet under kapitalismen. Det bekräftas så tydligt i den här Volvo-Beijeraffären. Det frågades i den allmänna debatten, strax efter det att affären blivit känd, vad dessa två företag hade gemensamt förutom att båda kastade lystna blickar på de vinster som kunde hämtas ur den norska oljan.

Herr talman! Får jag först säga att Volvo-Beijers ansökan om befrielse från realisationsvinstbeskattning är föremål för beredning i de berörda departementen och att jag inte vill föregripa den behandlingen genom att här ge mig in i en närmare diskussion eller värdering av den frågan. Samma är förhållandet med det beredningsarbete som pågår och de förslag som har framlagts av konkurrensutredningen och den Eckerbergska utredningen. När beredningsarbetet är klart kommer också riksdagen att få se resultatet härav. Diskussionen om de förslag som då blir aktuella får vi ta upp när de föreligger. Vid en granskning av de frågor som vi nu debatterar är det naturligtvis bl.a. de mera kortsiktiga, praktiska frågorna som pockar på uppmärksamhet. Marie-Ann Johansson tog upp dem här. Vad betyder t.ex. sammanslagningen av Volvo och Beijer för svensk bilindustri? Man skulle kunna påpeka att något som har varit besvärande bl.a. för svensk bilindustri är att de svenska bilföretagen är relativt små på den internationella marknaden. Inte minst gäller att man i handeln med öststaterna ständigt möter krav på kompensationsaffärer, vilket gör att det är en klar fördel att ha en diversifierad rörelse. En del sådana skäl kan åberopas. Men trots detta kvarstår den principiella fråga som jag närmast skulle vilja ta upp till debatt här. Jag menar att en fusion självfallet inte enbart får ha ett egenvärde — att utvecklingen inte får löpa sin egen väg utan måste placeras in i ett större sammanhang. Jag känner mig alltså i detta sammanhang rätt skeptisk inför ett fusionerande som inte har principiella motiv. Vilka är då de närmaste principiella betänkligheter som man kan ha i detta sammanhang? Jo, naturligtvis att en fusion av två stora företag i Sverige skulle, som någon sade här tidigare, urholka den politiska demokratin. Något sådant får naturligtvis över huvud taget inte hända. Men jag tror inte att man skall möta varje fråga av den här karaktären reflexmässigt med nya restriktioner, som vpk har en benägenhet att göra som parti. Man möter dem med krav på restriktioner men knappast med några visioner. Vi måste sätta in svenskt näringsliv i ett internationellt sammanhang och fråga oss: Vilka företag konkurrerar det svenska näringslivet med, och vad har denna utveckling för betydelse för dess konkurrenskraft? Det är frågor som vi måste ställa, eftersom vi självfallet inte kan påverka konkurrensmiljön annat än inom vårt lands gränser. Om man nu skulle finna skäl för att acceptera en viss koncentration, hur kan man kompensera för de negativa verkningarna av en sådan i näringslivet? I det sammanhanget måste man såvitt jag förstår ställa två bestämda krav. För det första ställer naturligtvis en fusion som innebär bildandet av ett stort företag ökade krav på företagens uppträdande. Jag skulle vilja påstå att doktrinen om företagens samhällsansvar blir ännu mer aktuell än någonsin i och med att man får större företag. Man måste från samhällets sida ställa bestämda krav på företag och på deras uppträdande när deras dispositioner är en så väsentlig del av samhällsekonomin. Om det finns skäl att förmoda att företagen inte är beredda att frivilligt anpassa sig till de spelregler som de politiska instanserna ställer upp, måste man självfallet skapa instrument för att se till att företagen anpassar sig till samhällets övergripande mål. För det andra måste man i detta sammanhang aktualisera hur det går med balansen i näringslivet — med intressebalansen och med balansen mellan underleverantörer och det stora företaget — liksom hur det går med vitaliteten i det näringsliv som vi alla är beroende av. Det är en viktig fråga, och den motiverar att man ökar insatserna inom småföretagarpolitiken — som den här regeringen har varit beredd och är beredd att göra. Den motiverar också direkt att man intensifierar arbetet på att sprida ägandet, att öka många människors engagemang i näringslivet. Det är därför den kooperativa idén blir alltmer angelägen att främja för att skapa en bättre balans i näringslivet, och det är därför som jag under vårriksdagen kommer att lägga fram ett förslag om ökad försöksverksamhet med arbetskooperativ. Jag tror att det är på det här sättet man måste möta den situation som man hamnar i med en ökad koncentrationstendens i näringslivet — en koncentrationstendens som naturligtvis kan ha sina rötter i svensk utveckling men som jag anser framför allt har sin bakgrund i den konkurrenssituation som svenska företag möter internationellt. Jag beklagar debatten här. Ja, Jan Björinge tar ju upp de här frågorna, men C.-H. Hermansson och Marie-Ann Johansson ser enligt min uppfattning det hela litet väl teoretiskt. Man måste faktiskt se detta inte bara teoretiskt, utan också som ett praktiskt problem: Hur kompenserar man den här utvecklingen genom industripolitiska insatser? Som jag säger går det dels att skapa ett regelsystem, om det inte går att lösa problemet med företagens uppträdande på frivillighetens väg, dels att värna om balansen genom att vidta åtgärder för att bredda ägandet-inflytandet och genom att skapa garantier för den vitalitet i näringslivet som ett nyföretagande och ett breddat småföretagande ändå innebär.

Herr talman! Riksdagen, eller i varje fall ett utvalt antal av dess ledamöter, har suttit här sedan klockan 9 i morse, och nu är klockan över 5. Och hela tiden har vi — väldigt ofta — på varje fråga som har ställts fått svaret: Denna fråga är under beredning; den kan jag inte yttra mig om. Jag skulle vilja ta upp den konstitutionella frågan, eftersom jag anser det helt orimligt — särskilt när vi nu har en trepartiregering där vi vet att det finns olika meningar mellan de deltagande partierna — om statsråden skall kunna fortsätta att svara bara goddag-yxskaft på varje fråga som ställs här i riksdagen. Det är inte heller så att det är Nils Åsling och hans departement som bereder exempelvis frågan om befrielse från reavinstbeskattning, utan det är såvitt jag förstår budgetdepartementet. Den viktiga frågan här är ju att oppositionen i riksdagen måste kunna ha rätt att avkräva regeringen politiska besked. Men regeringen vägrar nu att ge politiska besked på en rad punkter. Detta kan lätt skapa en orimlig situation. Jag beklagar att industriministern inte vill svara på de bägge frågor som har ställts, både av ledamöter från vpk och av ledamöter från hans eget parti: När kommer det ett förslag grundat på de bägge utredningar som föreligger? Vad innehåller det? Vilken ställning tänker regeringen ta till begäran om befrielse från reavinstskatt? Det är ju av intresse för den svenska allmänheten att snabbt få besked om de olika partiernas viljeinriktning när det gäller dessa stora och viktiga problem. Sedan säger Nils Åsling: Vpk vill bara ha restriktioner, men vpk har inga visioner. Det rimmade och lät väldigt vackert. Sedan tycker han att vi är för teoretiska och ser för litet praktiskt på frågan. Men, Nils Åsling, titta på våra motioner i industripolitiska frågor! Där finns en rad förslag just om hur vi skall kunna vidta åtgärder som kan motverka koncentrationstendenserna, som kan befria näringslivet från det dominerande inflytandet av små, mäktiga storfinansgrupper, som nu har ett allt starkare inflytande över det svenska näringslivet. På vissa punkter överensstämmer våra synpunkter med vad Nils Åsling här har sagt. Vi tycker att det är en bra linje att man stöder småföretagen. Vi beklagar bara att genom de svenska storföretagens politik har flera tusen underleverantörer i Sverige slagits ut under de senaste åren, bl.a. underleverantörer inom bilindustrin. Vi är också anhängare av att det skapas löntagarägda företag. Jag avvaktar med stort intresse en proposition om den frågan. Vi tror att man dessutom måste använda andra vägar, och där skiljer sig kanske våra vägriktningar en smula. Vi tycker att man skall införa löntagarfonder, som ger de anställda ett bestämmande inflytande inom de företag där de är verksamma. Vi anser också att det är nödvändigt med ett vidgat samhällsägande för att bryta koncentrationsprocessen. Men vi vill inte ha företag ledda och styrda av en statlig byråkrati, utan vi vill ha samhällsägda företag där de som arbetar inom företagen har den avgörande makten över produktion, över arbete och över alla andra relevanta förhållanden. Vi tror nämligen inte att det räcker med de åtgärder som Nils Åsling här talade om för att motverka de starka tendenser till koncentration och centralisering som man får en bild av om man ser på utvecklingen i Sverige. Det var därför jag tidigare tillät mig att använda uttrycket att herr Åsling vill stoppa skogsbranden genom att gå omkring och vattna litet grand. Det går inte. Jag menar alltså att det kanske är precis tvärtom, nämligen att Nils Åsling har vissa ideologiska skygglappar och intar en alltför teoretisk ståndpunkt just på grund av dessa ideologiska skygglappar och inte vill komma fram till åtgärder som verkligen bryter monopolens och storfinansens makt i det svenska samhället. Det är sådana åtgärder som är helt nödvändiga. Nu vill jag gärna medge att det är ett komplicerat problem att motverka den bristande balans som undan för undan har utvecklats och där storföretagen är mer och mer dominerande. Men låt oss då raskt gripa oss an med en diskussion om dessa frågor. Om Nils Åsling har den inställningen att detta är en viktig fråga, som vi tillsammans måste diskutera, är vi väldigt villiga att göra det. Det anser vi nämligen vara ett huvudproblem för den nuvarande ekonomiska utvecklingen.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern för det kompletterande svaret. När det gäller den svenska bilindustrins framtid kan man diskutera hur man bäst löser de väntade problemen med anpassning till en ny situation. Det är inte säkert att man löser alla problem i näringslivet genom sammanslagningar mellan olika företag. Jag tror att det i dag är väldigt få som gråter över att det inte blev någon sammanslagning av Volvo och Saab, för att nu ta det exemplet. En stor koncern, som Volvo-Beijer blir, innebär naturligtvis en ökad finansiell styrka och kanske större möjligheter att klara en strukturrationalisering. Men samtidigt kan den ökade finansiella styrkan innebära att man inte i tid vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att klara omställningen av personbilsproduktionen i Volvo. När det gäller arbetet med att komma åt maktkoncentrationen i näringslivet är industriministern och jag överens om att man måste gå fram på två vägar. Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att industriministern understryker att den ena handlingslinjen är att samhället skapar instrument för att tillgodose de övergripande samhällsmålen. Om de regelsystem som vi i dag har inte är tillräckliga, måste vi på olika sätt förstärka dem så att de övergripande samhällsmålen kan uppfyllas. Den andra handlingslinjen är att satsa på nya företagsformer, framför allt på kooperativa företagsformer som har helt andra möjligheter att demokratisera näringslivet. Jag tror också att sådana företagsformer har stor förmåga att klara strukturrationaliseringarna i samhället.
Herr talman! Jag skall inte upprepa vad C.-H. Hermansson sade om vänsterpartiet kommunisternas industripolitik, som herr Åsling kallade reflexmässig och fylld av restriktioner. Jag håller inte med honom, och jag tycker att herr Åsling skall titta på de förslag som vi har lagt här i kammaren. Jag vet inte om jag skall tolka industriministerns svar så att en positiv effekt för samhället av sammanslagningen mellan Volvo och Beijerinvest var att handeln med de socialistiska länderna skulle underlättas. Man kan tycka att den handeln borde kunna underlättas utan att Volvo köpte upp hela Beijerinvest. Jag tror inte att det är en åtgärd som man behöver ta till för att underlätta den handeln. Några fler positiva effekter uppfattade jag inte att industriministern nämnde. Jag drar då slutsatsen att man från regeringshåll inte tycker detta är en från samhällets synpunkt särskilt bra affär. Det tycker jag bevisar att den politiska demokratin inte bara urholkas, den är redan urholkad. Det är faktiskt så att regeringen nu får sitta och se på sammanslagningen utan att kunna göra någonting åt den, oavsett vad man tycker att den betyder för det svenska samhället. Jag upprepar min fråga när regeringsförslagen kommer. Jag skall inte begära att industriministern talar om vad som kommer att stå i propositionerna, men det är viktigt att få reda på när förslagen kommer. Det går an att säga att frågan bereds — en fråga kan beredas en månad till eller tre år till.
Herr talman! Man är tydligen inte riktigt överens i vänsterpartiet kommunisterna om vilka krav man skall ställa på regeringen. Jag noterar att C.-H. Hermansson vill ha klart besked om vad som står i kommande propositioner och i regeringsbeslut som ännu inte är fattade, medan Marie-Ann Johansson nöjer sig med ett besked om när propositionen kommer. Låt mig då först och främst säga till C.-H. Hermansson att det måste ändå vara rimligt att en regering förbereder ärenden — att den har ärenden under beredning. När ställda frågor rör ärenden som är under beredning måste jag rimligen också svara så. Det är faktiskt en gammal god praxis i kammaren att propositioner inte är offentliga förrän de ligger på riksdagens bord — detta framför allt av respekt för riksdagen och dess arbetsformer. Att sedan en hel del regeringsförslag under senare år har läckt ut tycker jag bara är att beklaga. Det har i många fall inneburit att riksdagens arbetsformer har försämrats. Vi kommer att lägga fram propositioner beträffande de förslag som konkurrensutredningen och den Eckerbergska utredningen kan ge upphov till. Jag kan inte nu säga exakt när, för beredningsarbetet är inte så långt kommet, men jag är förvissad om att det kommer att ske under innevarande mandatperiod. Jag skulle tro att det finns goda möjligheter att under nästkommande år presentera förslag. Men eftersom detta är ett beredningsarbete som berör flera departement är det inte för dagen möjligt att ge exakt besked. När det gäller beslutet om eventuell reavinstbefrielse i Volvo-Beijeraffären, så är det en fråga som är föremål för beredning. Industridepartementet har att göra de industripolitiska övervägandena, och budgetdepartementet som huvudman har att stå för ett slutgiltigt ställningstagande. Beredningsarbetet pågår, och C.-H. Hermansson får ursäkta att regeringen har anspråk på att få fatta sina beslut i sedvanlig ordning. Jag vill reagera mot C.-H. Hermanssons beskrivning av beslutssituationen. När det sedan gäller vpk:s industripolitik kan jag i dag säga att jag fått ytterligare belägg för min uppfattning att den är ganska motsägelsefull. C.-H. Hermansson säger att man vill främja småföretagandet för att förbättra balansen i näringslivet. Men man vill också förstatliga, man vill skapa ett samhällsägt näringsliv, vilket erfarenhetsmässigt — både i Sverige och internationellt — leder till en koncentration i näringslivet på ett helt annat sätt än en mer pluralistiskt inriktad blandekonomi som den svenska erbjuder. Jag har knappast här fått något belägg för att vpk tänker överge sin teoretiska väg och med praktiska åtgärder, inriktade på en expansion bland mindre företag och kooperativa företag, avbalansera de tendenser till maktkoncentration som finns i vissa av de större företagen. Man kan f. ö. ifrågasätta hur mycket maktkoncentrationen har förändrats i samhället på grund av att två stora företag slås samman. Jag tror det är mycket bättre att inrikta sig på att främja tillväxten av nya företag i stället för att införa speciella restriktioner i det här sammanhanget. Får jag sedan säga till Marie-Ann Johansson att de fördelar man möjligen kan se i fusionen Beijer-Volvo är att den rätt väsentligt måste underlätta handeln med länder som har långtgående kompensationskrav, och till dem hör de socialistiska länderna. Självfallet får vi utgå från att det finns en rad andra fördelar, bl.a. finansiella. Men jag har ingen anledning att ge mig in i en värdering av det i det här sammanhanget eftersom den frågan inte är föremål för närmare överväganden.

Herr talman! Såvitt jag förstår vill Nils Åsling hänvisa till den s.k. sekretesslagen, när han hävdar att en departementschef inte har rätt att lämna uppgifter om ärenden som är under beredning inom regeringskanslierna. Jag tycker att man tänjer alltför mycket på denna sekretesslag. I samband med att denna fråga kom upp begärde jag uppgifter om handläggningen av ärendet om befrielse från skatt på realisationsvinst i samband med Volvos köp av Beijerinvest. Riksdagens upplysningstjänst, som alltid är vänlig, införskaffade material och slutar sitt dokument med följande mening, som säkert är helt korrekt: Uppgifter om när beslut kan väntas i denna fråga är också de belagda med sekretess. Är det inte att gå en smula för långt? Vi har ju heller inte på någon punkt i denna fråga fått något besked om tidsangivelser. Jag tycker att man faktiskt missbrukar sekretesslagen, när man också använder den för att dölja hur snabbt eller hur långsamt man tänker fatta beslut i ett ärende. Det avgörande i min argumentation är någonting annat. Jag menar naturligtvis inte att ett statsråd skall gå upp här i riksdagen och i detalj avslöja innehållet i en kommande proposition. Det har jag aldrig begärt, utan vad jag har begärt är att företrädaren för ett av de tre partier som sitter i regeringen och som i dag när han lämnar svar på mina frågor vikarierar för statsministern, ledaren för centerpartiet, åtminstone skall kunna ange sitt partis politiska viljeinriktning när det gäller de här stora frågorna. Och det är en annan sak, Nils Åsling. Jag tycker det är fel att krypa bakom sekretesslagen när man vägrar att lämna politiska besked, för det är det som det handlar om — inte om paragrafer och konkret innehåll i en kommande proposition. Nils Åsling vill hellre diskutera vpk:s industripolitik än regeringens. Jag kan möjligen förstå honom på den punkten. Han hävdar att vår industripolitik är motsägelsefull, därför att vi å ena sidan vill ha ett ökat samhällsägande, å andra sidan tycker att man bör skydda småföretagen och befrämja småföretagsamhet. Jag ser ingen som helst motsättning i den ståndpunkten. Vi vill ha både ökat samhällsägande och småföretagsamhet. Men, Nils Åsling, låt oss diskutera realistiskt. Tror Nils Åsling själv att exempelvis den stora koncernen Volvo-Beijerinvest kan styckas sönder i småföretag eller i små arbetarkooperativ och att man på den vägen kan lösa frågan om motvikter mot centralisationen och maktkoncentrationen i svenskt näringsliv? Vår ståndpunkt är att de stora företagen skall överföras i samhällets ägo. Där skall de anställda ha ett avgörande inflytande över produktionen och arbetsprocessen. Men dessutom bör man på en rad områden ha olika typer av löntagarägda mindre företag, av enskilt ägda småföretag osv. Jag ser ingen som helst motsättning i den bilden. Däremot tycker jag att det är en motsättning när Nils Åsling inte ser någon annan metod att motverka maktkoncentrationen än de små förslag som han talar om i sitt interpellationssvar och som han sedan har hållit fast vid. Vi löser inte detta väldiga problem om koncentrationen av kapital och makt i de nutida utvecklade industristaterna bara på de vägar som Nils Åsling här talar om.

Slutligen vill jag säga att jag blev litet förskräckt och att jag kände mig tvingad att ta tillbaka en del av de positiva lovord som jag uttalade i tidigare anföranden när jag hörde Nils Åsling plötsligt säga att maktbalansen i samhället inte förändras genom den stora sammanslagningen av Volvo och Beijerinvest AB. Det är väl alldeles självklart att detta innebär en oerhörd tillväxt av kapitalmakt och av monopolmakt i det svenska samhället och att det verkligen är ett problem för demokratins utveckling liksom för utvecklingen av hela näringslivet. Jag hoppas att det där var någonting som inte var riktigt övertänkt från Nils

Herr talman! C.-H. Hermansson ställde en fråga om befrielse från realisationsvinstbeskattning när det gäller Volvo-Beijeraffären. Min fråga gällde de utredningar som Nils Åsling åberopar i sitt interpellationssvar. Att jag inte avkrävde industriministern något direkt svar på frågan om vad förslagen kommer att innehålla beror på att jag, speciellt när det gäller den s.k. Eckerbergska utredningen, vet att det bland de tre borgerliga regeringspartierna råder delade meningar och att det således kommer att bli fråga om kapplöpning, om vem som skall vinna striden. Enligt min mening är det viktigt att få reda på hur stor vikt man i regeringen fäster vid att få fram ett sådant förslag. Det är litet tråkigt att behöva konstatera att man inte fäster större vikt vid det än att man kan tänka sig att dröja ända till någon gång i mitten av 1982 med att lägga fram ett sådant förslag. Till dess kan väldigt mycket hinna hända. När det gäller de positiva effekterna av affären Volvo-Beijer sade industriministern att det säkert finns finansiella fördelar med den. Man har tydligen över huvud taget inte funderat så mycket på det här i industridepartementet. Frågan har, som Nils Åsling sade, ej varit föremål för närmare överväganden. Det är allvarligt att en så stor affär — den största i svensk historia — inte övervägs eller diskuteras eller analyseras på industridepartementet. Det kan tolkas som tecken på en brist på industripolitik. Regeringen sätter sig på åskådarplats och låter koncentrationen fortsätta inom svenskt näringsliv utan att man ens analyserar vilka följder det får.